Herr talman! Detta med konkreta förslag till förenklingar kommer ju att drabba mig med från Marie Engströms sida. Men om hon sitter och lyssnar så kan hon väl be sin kompis Per Rosengren att pallra sig ut i hörnet av korridoren och samla ihop den sjö av deklarationsblanketter som ligger där och som vi som riksdagsledamöter behöver fylla i för att kunna deklarera. Och det handlar om oss som individer, som privatpersoner. Få av oss har väl F-skatt gissar jag. Då får vi se hur många blanketter och vilken materia det ändå är som man måste tränga igenom. Därmed inte sagt att man kan ta bort allt. Men jag förutsätter att det går att göra en hel del för att förenkla. Det visar de blanketter som ligger utanför draperiet och som Marie Engström kan gå och titta på sedan om inte Per Rosengren går och letar. Per Rosengren och jag brukar ju annars tala om blanketter. Den som vill starta ett företag i Sverige möter fortfarande en mur av blanketter, byråkrati och misstänksamhet. Det är inte så rosenrött som Marie Engström ger sken av. Skattelagarna och myndigheternas arbete måste bättre än i dag utgå från ett rent företagarperspektiv. Regelverket är tyvärr alltför mycket utformat för att det ska vara lätt för myndigheterna att granska företagen, inte för att det ska vara lätt att följa och förstå för företagen. Från Riksskatteverket har det upprepade gånger lagts fram förslag om förenklingar. Men regeringen avstår från att genomföra dem. Det är allvarligt, liksom det faktum att Näringsdepartementets arbete för att underlätta och förenkla förefaller att ha gått helt i stå. I detta perspektiv är det dock glädjande att vissa framsteg har gjorts. Och jag vill verkligen understryka att det går alltför sakta framåt, t.ex. när det gäller möjligheten till en förenklad självdeklaration. Det gäller dock endast privatpersoner och inte den som är registrerad för F-skatt. Vi noterar från Folkpartiets sida att detta ligger väl i linje med ett system med servicecheckar som vi liberaler har kämpat för i nästan tio år. Få av landets 700 000 företagare klarar deklarationen själva. Jag tror att behovet av en brett tillämpbar förenklad företagardeklaration är av stor betydelse för nyföretagandet, vilket Småföretagsdelegationen har påpekat. Men här händer det som sagt ingenting. Mycket av det omfattande uppgiftslämnandet och den detaljerade bokföringen är så kostsam att det inte står i rimlig proportion till tid och experthjälp, och vad det kostar, som en småföretagare måste anlita. Det kostar åtskilliga tusenlappar per år. När det gäller regler om avskrivningar, expansionsmedel t.ex. Marie Engström, så tillhör jag dem som erkänner att det kanske var fel. Det kanske blev för krångligt. Och jag gör gärna upp med min historia i fråga om att vi har gjort fel från liberalt håll när det gäller företagsbeskattning. Det vore bra om fler kunde göra upp med sitt förflutna. Här finns det mycket att göra. Sedan till frågan om förenklad registrering. Det är viktigt att komma i gång som företagare. I Sverige behöver en företagare inte sällan kontakta flera myndigheter - PRV, skattemyndigheter, flera uppbördsenheter, försäkringskassan, länsstyrelse, kommun och andra. Rader av blanketter ska beställas och fyllas i. Vi anser att man kunde göra ett försök med en enda, enkel blankett för att registrera företaget och komma i gång. Den skulle kunna tillställas PRV. Jag ska erkänna att mitt inlägg i denna del kan ses som opinionsbildande, för att heja på det arbete som sker på PRV och Riksskatteverket. Det är inte initierat av regeringen. Inte heller drivs det på så att det stör. Här är det fråga om ett av många myndighetsinitiativ. Myndigheten kan agera själv utan att begära stöd. Det har talats om F-skattsedel för alla. Problemet är att det fortfarande krävs att man är självständig. Effekten blir att fler människor som kan tänka sig att starta eget företag inte kan göra det, därför att deras första och enda kund de närmaste åren kommer att vara deras tidigare arbetsgivare. Det finns exempel på sådana fall där F-skattsedel nekas. Det är fortfarande ett problem, även om det har avtagit. Det gläder mig att Marie Engström vill titta närmare på frågan. Vi kanske kan komma överens, så att vi kan ta steg i rätt riktning. Det finns två stora problem på skatteområdet. Carl Fredrik Graf tog upp skattetilläggen. Nu har äntligen utredningen kommit. Den är färdig och läsbar, och det är glädjande. Det kan förhoppningsvis leda till handling från regeringen eller dess företrädare i skatteutskottet. Nu kan man se i utredningen att det står en hel del om godtycke och vilka effekter det kan få. Man kan se till att det händer något. Det vore bra för svenskt företagande och inte minst för rättssäkerheten. Sedan gäller det också generalklausulen. En förutsättning för ett fungerande skattesystem är att det finns en tillfredsställande kontroll av skatteunderlaget. Det ligger i alla medborgares intresse att skattemyndigheterna motverkar skattefusk. Det är centralt att de inte kränker integritet och rättssäkerhet på området. Generalklausulen återinfördes och skärptes av socialdemokraterna. Jag menar att man då gick över gränsen. Det finns ett inslag av godtycke. Så fort man kan bedöma det som att någon utnyttjar den lagstiftning som finns kan de drabbas av en straffbeskattning. Det kan vara så att reglerna ser ut på ett visst sätt, därför att vi här i kammaren inte är förmögna att stifta bättre regler. Det ligger i vårt ansvar att stifta lagar som människor förstår. Så länge människor inte bryter mot lagarna kan jag inte se att de gör fel. Därför är generalklausulen i princip en felaktig lagstiftning. Herr talman! Folkpartiet liberalerna står som vanligt bakom samtliga våra reservationer på området. För tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation nr 8.
Herr talman! Jag tror att Johan Pehrson redan vet vilken fråga jag tänker ställa. Det antydde han i sitt anförande. Jag skulle vilja ha en uppräkning av vilka förenklingsförslag som ni arbetar med. Det gäller både den materiella hanteringen, bokföring osv., och skattesidan. Min kollega Per Rosengren beskrev i en tidigare debatt de system vi inom vårt parti ser över. Det är schablonbeskattningen, klyvningsreglerna, ägarskiftesreglerna osv. Även om ingen har färdiga förslag kan man ändå försöka peka på vilka frågor man jobbar med. Man kan tala om vilket område man vill komma framåt på och göra någonting. Om vi ska komma någonvart måste vi också göra det tillsammans med något eller några andra partier. Det är med siktet mot framtiden som jag ställer frågorna. Vi har haft samma debatter i flera år. Alla går upp och säger att vi ska förenkla och förbättra. Kanske Johan Pehrson kan svara på det jag har tagit upp först, så återkommer jag sedan.
Herr talman! Det är en bra fråga som Marie Engström ställer. Hon gör också en riktig observation, att det är mycket tjat här i kammaren och lite som händer. Få vore lika glada som jag om Marie Engström och jag kunde övertala några fler och få en majoritet. Då kunde vi rycka till oss initiativet från vår senfärdiga regering med sitt senfärdiga superdepartement, där det händer så litet. Marie Engström och jag kan väl sätta oss redan i dag och gå igenom Småföretagsdelegationens förslag. Det finns minst ett femtiotal som inte är genomförda. Vi kan väl ta det i eftermiddag eller i kväll. Sedan kanske vi kan komma överens. Det vore bra. Jag vill lyfta fram några saker. Jag var förut inne på att man efter en ansökan snabbt ska kunna komma i gång som liten företagare. En företagare brinner för sin affärsidé, inte för att administrera byråkratin. Det är bara ett förslag. Vi kan gå igenom Småföretagsdelegationens förslag. Vi har adopterat det, eftersom det är många bra förslag. Det är en uppfattning som jag delar med flera andra borgerliga partier. Om Marie Engström och Vänsterpartiet vill vara med är ni hjärtligt välkomna.
Herr talman! Det enda konkreta svar jag fick från Johan Pehrson gällde möjligheten för en företagare att snabbt komma i gång. Jag drar mig till minnes ett förslag från Småföretagsdelegationen, apropå ordet snabbt. Det var att man skulle kunna få en F skattsedel på 20 minuter. Jag har alltid rest ett stort frågetecken inför det förslaget, precis som om det skulle vara något som fick folk att vilja starta företag. Beslutet är större än så, att man bara ska få ett papper så fort som möjligt. Det finns mycket annat viktigt att tänka igenom. Både Johan Pehrson och jag har berört beräkningen av expansionsmedel. Man kan ta det som ett exempel på att frågan är svår och komplex. Det är positivt för de små företagen att den beräkningen finns. Det är något de kan använda sig av för att planera sin ekonomi på sikt. Men det bidrar också till ett krångligt skattesystem och många blanketter. Johan Pehrson talade om alla blanketter som ligger här utanför. Frågan är så komplex. Det var bra att ni införde reglerna om expansionsmedel mellan 1991 och 1994. Men det bidrog också till att systemet blev mer komplicerat. Förstår Johan Pehrson det komplexa i frågeställningen? Det kanske är mer politiskt hederligt att ha med sig hela bilden när man pratar om dessa frågor. Jag ville visa på att även ni kan skapa krångligheter för småföretag. Jag tror inte att det kompenseras på något sätt av att man kan få en F
Herr talman! Verkligen inte! Jag gör gärna upp med mitt förflutna, som jag sade, Marie Engström. Det vore bra om vi kunde ha lite mer självkritik på alla håll och säga att vi har gjort fel. Vi har infört regler med gott syfte som har gjort det mer krångligt och byråkratiskt. Vi har haft diskussioner tidigare i dag där jag har fört fram viss kritik mot att det händer för lite. Man funderar för mycket. Man håller på med strategiplaner och utreder. Man har samtal. Det finns ju en hel rad förenklingar i Småföretagsdelegationens förslag som vi kan gå igenom tillsammans. Jag visste inte att Marie Engström var så beredvillig att gå oss i det borgerliga blocket till mötes, för att göra det enklare. Jag blev lite förvånad över det, men glad över att frågan är prioriterad. Vi har också talat om vikten av att småföretagare inte möts av alla dessa hinder de första dagarna, när de ska i gång. Det är väl bra om vi kan förenkla. Jag tycker att det är viktigt. De småföretagare jag träffar säger också att de tycker att det är viktigt. För att ingen ska tro att Marie Engström och jag är alltför överens vill jag yrka bifall till reservation nr 6 och inte nr 8. Annars kan man tro att det blir en sammanslagning.

Herr talman! Det har varit en lång skattedebatt. Flera av oss har varit här i kammaren sedan kl. 9 men Centern har uppenbarligen så att säga lämnat in. Jag ska fatta mig helt kort. Det behövs ytterligare regelförenklingar för småföretag. Arbetet tar tid men är på gång, och jag ser framtiden an med tillförsikt. Marie Engström nämnde några exempel på frågor som Vänsterpartiet driver - frågor där vi tycker rätt så lika. Vi har nog goda möjligheter att tillsammans i vårt samarbete med regeringen driva detta arbete framåt. Ett problem som jag tänkte ta upp här gäller företagsredovisningen. Visserligen har den blivit enklare men fortfarande är den så komplicerad att många småföretagare måste ha hjälp för att klara den. Medan andra inkomsttagare kan kryssa i en förenklad självdeklaration måste alltså många småföretagare anlita personer för kostsam deklarationshjälp. Därför tycker vi att det bör bli möjligt med en förenklad självdeklaration för soloföretagare som har en årslön som är lägre än 8 basbelopp. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 5. I övrigt instämmer jag i utskottets förslag.

Herr talman! Jag ska ge Per Erik Granström chansen att ta upp en av de saker som han inte berörde men som är en högaktuell fråga, och det gäller skattetillägget. Kommittén har lagt fram sitt betänkande, och mina frågor är i anslutning till det betänkandet. Hur ställer sig Per Erik Granström och den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet till den förändring som här föreslås, att det ska föreligga ett uppsåt för att skattetillägget ska kunna beslutas? Vilka planer finns det i Regeringskansliet på att lägga fram förslag med anledning av betänkandet. Är tanken att det ska komma till hösten, eller blir det så att det dras i långbänk, i likhet med en del andra utredningar? Tycker Per Erik Granström att det är rimligt att den som vill ha ett ärende prövat i domstol först betalar skatt, och därefter bestämmer man sig för om den skattskyldige har gjort rätt eller fel? Det är mina två frågor.

Herr talman! Svaret på min sista fråga är tyvärr ett uttryck för Socialdemokraternas syn på balansen mellan den enskilde och myndigheterna, där Per Erik Granström mycket entydigt tar ställning för att det är myndighetsperspektivet som är det väsentliga, inte den enskilde. När det gäller vad som är orsaken till att en skatteprocess drar ut på tiden, är det naturligtvis flera samverkande faktorer.En sådan faktor är domstolarnas resurser och möjlighet att få fram målen i tid i den processen. Det är inte bara en fråga om huruvida Riksskatteverket dröjer med sina inlagor eller om den skattskyldige dröjer med inlagorna. När det gäller skattetillägget tycker jag ändå att vi kan tillåta oss ett resonemang kring den frågan, även om frågan är ute på remiss. Vi kan tillåta oss t.o.m. att ha en uppfattning såsom läget är i dag. Visar sedan remissvaren och debatten att man behöver ändra sig kan man göra det. Min uppfattning är att en förändring av lagstiftningen i linje med det förslag som Skattetilläggskommittén nu har lagt fram, som bl.a. innebär att uppsåt ska vara ett väsentligt rekvisit för att man ska kunna besluta om skattetillägg, bör genomföras. Jag tycker att Per Erik Granström kunde kosta på sig att ha en åsikt om detta. Han får gärna reservera sig och säga att han kanske ändrar sig när remissvaren kommer, men någon liten antydan om vad Granström själv tycker kunde vara uppiggande för debatten. Det blir lite trist om vi ska vänta på remissvaren, och sedan ska vi vänta på propositionen. Sedan kommer Granström att stå här och säga att vi ska göra som det står i propositionen, och så blir det ingen debatt någon gång om denna fråga.

Herr talman! Om regeringen hade skött sig vid förhandlingarna vad gäller tidigare ställningstaganden skulle vi kunnat ha en prövotid nu just angående avdragsrätt för hushållsnära tjänster. Men den förhandlingen gick, som är bekant för denna kammare, inte så särdeles bra. Jag skulle vara tacksam om Granström kunde kommentera det på något sätt. Det gäller reservation 9. Vad jag egentligen skulle vilja koncentrera min replik på är hur Granström ser på tullens verksamhet utmed Öresundskusten. I dag har man fått i uppdrag att kontrollera om folk har danska smørrebrød med sig över Öresund i stället för att koncentrera sig på betydligt större risker, nämligen narkotika och droger av olika slag. Tullen har ju en ambition att bespara oss från sådana attacker eller risker, men nu sysslar man med saker på lite lägre risknivå, tycker jag. Man hämtar folk från polisen och från sjöräddningen.

Herr talman! Vi ska inte bekämpa svartsektorn på det sättet, men Granström måste ändå kunna erkänna att det hade funnits en möjlighet att bekämpa den svarta arbetskraften om det hade varit en betydligt mindre skattekil mellan den svarta och den vita sektorn och om gapet hade varit betydligt mindre. Jag tror egentligen inte att svensken vill utnyttja svart arbetskraft. Jag tror inte att svensken vill arbeta svart eftersom man riskerar både försäkring och pension. Det vore bra om vi hade kunnat få till ett försöksprojekt. Nu vet jag att det inte är möjligt med tanke på EU-reglerna, men det skulle ändå vara intressant att höra regeringens tydliga motivering till att man är så avogt inställd till att pröva detta och försöka uppmuntra denna hushållsnära sektor.

Herr talman! Det som är komplicerat ska man absolut inte förenkla.

Det andra förslaget är att svenska domstolar alltid ska inhämta yttrande från Migrationsverket när det gäller adoption av en utomnordisk medborgare. Det är också ett bra förslag. Men, herr talman, alla goda ting är inte tre. Det tredje förslaget är inte bra, tycker vi. Det är att man efter att adoptionsbeslutet är fattat ska skicka in en begäran om uppehållstillstånd till Migrationsverket. Trots att domstolen ska ta in ett yttrande från Migrationsverket när det gäller att besluta om adoptionen ska ärendet sedan till Migrationsverket för avgörande gällande uppehållstillståndet. Trots att regeringen föreslår att Migrationsverket inte får överpröva ett adoptionsbeslut fattat i svensk domstol ska Migrationsverket göra just detta. Hur är det egentligen med regeringens tilltro till domstolarnas kompetens när det gäller att inhämta och analysera kunskap från annan myndighet eller för den delen med tilltron till föräldrarnas vilja och kompetens när det gäller ansvarstagandet för sina barn? Migrationsverket ska ju beakta frågan om sökanden kan förväntas föra en hederlig vandel. Vad innebär "hederlig vandel" för ett barn mellan 12 och 18 år? Det är ju det som Migrationsverket ska beakta. Det är väl föräldrarnas ansvar till dess att barnen är myndiga. Man hänvisar också till likabehandling för biologiska och adopterade barn och till att man får en olika behandling om man inte gör på det här sättet. Det tycker jag talar för vårt förslag. De biologiska barnen behöver ju bara gå igenom processen på Migrationsverket. De adopterade barnen ska gå igenom två nålsögon. Först ska de gå igenom nålsögat när det gäller domstolen och utlåtandet från Migrationsverket. Sedan ska de gå igenom nålsögat på Migrationsverket. Det här gör ju att de adopterade får två processer att gå igenom medan de biologiska bara får en. Om det ska vara likabehandling tycker jag att vårt förslag är det som borde gälla. I betänkandet finns det inga andra argument för att Migrationsverket ska överpröva ett adoptionsbeslut fattat i svensk domstol. Det är inte tillfredsställande. Jag skulle vara tacksam om Maud Björnemalm kunde upplysa oss om varför denna överprövning är så viktig. Till dess att Maud Björnemalm har upplyst oss är min inställning att denna del av ärendet tillhör kategorin "man ska inte förenkla det man kan komplicera". Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under punkt 1 i betänkandet. Tack!

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 1. För övrigt står jag självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer. I dag ska vi diskutera uppehållstillstånd för adopterade. Och vi kristdemokrater har en annan inriktning i denna fråga än regeringen. I propositionen föreslås två olika tillägg i utlänningslagen. Det ena avser specifikt adopterade barn under 18 år, och det andra avser adopterade rent generellt. Vidare föreslås att svenska domstolar alltid ska inhämta yttrande från Migrationsverket i adoptionsärenden avseende barn som är tolv år eller äldre. Herr talman! Enligt propositionen skulle ett förfarande som innebär att adoptivbarn utan förbehåll erhåller uppehållstillstånd vara olämpligt. Kristdemokraterna delar inte den uppfattningen utan anser till skillnad från regeringen att det bör räcka med att svensk domstol vid tidpunkten för prövning av en adoption, som avser barn mellan 12 och 17 år, inhämtar yttrande från Migrationsverket. Detta innebär att kristdemokraterna förordar en förändring av regelverket. Det måste anses bättre för samtliga parter att man vid samma tillfälle som adoptionen prövas väger in de delar som kan handla om att kringgå utlänningslagstiftningen. Det vore oerhört olyckligt om adoptionen beviljas av svensk domstol och att man sedan nekas uppehållstillstånd. Herr talman! Kristdemokraterna ifrågasätter nödvändigheten av en prövning av uppehållstillstånd för adoptivbarn mellan 12 och 17 år. Att Migrationsverket ska pröva varje fall innebär en längre väntan för både adoptivbarnet och adoptanterna. Vi ska inte heller glömma de extra kostnaderna och den onödiga administrativa belastningen. Herr talman! Den förändring av anhörigbegreppet som gjordes 1996 innebär en inskränkning i jämförelse med tidigare bestämmelser. Den s.k. sista-länkenbestämmelsen togs bort, vilket vi kristdemokrater motsatte oss. Den gav t.ex. gamla föräldrar med barn i Sverige möjlighet att återförenas. Enligt propositionen kan även borttagandet av sista-länken-bestämmelsen ha påverkat två beslut avseende uppehållstillstånd till vuxna adopterade. Vad gäller adopterade i åldern 18 år eller äldre har två avslagsbeslut påträffats. I dessa fall hade adoptionen skett i Sverige. Även om man inte bör dra slutsatser av så få beslut ansåg utredningen att det kunde förmodas att de två sistnämnda avslagsbesluten var en följd av att möjligheterna till uppehållstillstånd för anhöriga som tidigare betraktats som "sista länk" har minskat. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi kristdemokrater anser att sista-länken-bestämmelsen bör återinföras, vilket kan ske utan att man inväntar Tack för ordet!

Herr talman! I propositionen Uppehållstillstånd för adopterade föreslås att en bestämmelse förs in i utlänningslagen som reglerar möjligheterna att ge uppehållstillstånd på grund av adoption för barn under 18 år. I det stora flertalet fall som rör adoptioner av utländska personer uppstår sällan några konflikter mellan adoptionsreglerna och utlänningslagstiftningen, framför allt inte när adoptivbarnet är under tolv år. Omständigheterna är sådana att barnet blir svensk medborgare automatiskt genom adoptionsbeslutet. För barn som blivit myndiga och vuxenadopterade är möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige mer begränsade. Den ändring som gjordes i lagstiftningen 1997 har minskat möjligheterna för adopterade vuxna att få uppehållstillstånd. Det är en ändring som inte bara berör de adopterade utan även biologiska vuxna barn som inte uppfyller kraven på hushållsgemenskap. Regeringen och även utskottsmajoriteten anser att det är viktigt att adoptivbarn och biologiska barn så långt som möjligt har samma rättsliga ställning när det gäller uppehållstillstånd. Eftersom adopterade vuxna utgör en mycket liten del av alla dem som söker uppehållstillstånd anses det att deras ansökan är förenlig med de undantagsbestämmelser som vi har när det gäller släktanknytningar. Därför finns ingen anledning att införa en ny bestämmelse där deras möjlighet till uppehållstillstånd skulle regleras särskilt. I propositionen föreslås att domstolen alltid ska inhämta yttrande från Migrationsverket när adoptionen gäller utomnordiska medborgare som är 12 år eller äldre och att den skyldigheten också ska regleras i lag, men också att den familjeanknytning som uppkommit genom adoption och beslutats av svensk domstol alltid ska godtas när frågan om uppehållstillstånd prövas. Utlänningsmyndigheten får inte ompröva den anknytning som svensk domstol anser finns. Man ska pröva ett adoptivbarns ansökan om uppehållstillstånd på samma sätt som man gör när det gäller ett biologiskt barns ansökan. Enligt regeringens uppfattning bör de adoptioner som beslutas i Sverige grundas på ett så brett underlag som möjligt. Eftersom den anknytning som uppkommer genom ett adoptionsbeslut även ska godtas av utlänningsmyndigheterna finns det skäl att låta domstolarna mera konsekvent och som ett led i bedömningen uppmärksamma om det främsta syftet med adoptionen kan vara att kringgå utlänningslagstiftningen. Mot den bakgrunden föreslås att svenska domstolar alltid ska inhämta yttrande från Migrationsverket när det gäller adoption av utomnordiska medborgare som är 12 år eller äldre. Om Migrationsverket anser att adoptionen främst syftar till att kringgå utlänningslagens bestämmelser och att verket därför inte kan bevilja uppehållstillstånd ska detta redovisas för domstolarna, detta för att undvika den situationen att domstolen först godkänner adoptionen och utlänningsmyndigheterna därefter avslår ansökan om uppehållstillstånd. I propositionen sägs också att ingen adoption bör genomföras med den föreställningen att den automatiskt kommer att medföra ett uppehållstillstånd i Sverige. Informationen om den lagstiftning som gäller uppehållstillstånd och adoption måste därför bli bättre. Domstolsverket och Migrationsverket bör därför gemensamt ta fram ett skriftligt informationsmaterial på flera språk som kan ges till blivande adoptivföräldrar. Jag vill också påminna om det arbete som pågår inom EU med att få till stånd ett direktiv om rätt till familjeåterförening, något som kanske kan komma att påverka våra bestämmelser om uppehållstillstånd. Till utskottets betänkande finns två reservationer. I den ena anser reservanterna från Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna att uppehållstillstånd automatiskt ska beviljas om svensk domstol godkänt adoptionen och barnet är mellan 12 och 17 år. När det gäller minderåriga barn behövs dock den nya lagregeln. Den lag som nu gäller innebär att ett minderårigt adoptivbarn som inte bor hos adoptivföräldern i Sverige prövas för uppehållstillstånd enligt en paragraf som bara ska användas i undantagsfall. Utskottsmajoriteten anser därför att minderårigas möjligheter att få uppehållstillstånd ska framgå direkt av utlänningslagen. Reservanternas förslag skulle också innebära att adoptivbarnen får en förmånligare ställning än biologiska barn som inte uppfyller kravet på att vara eller ha varit boende hos den förälder som bor i Sverige. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på reservationerna.
Herr talman! Jag vill fråga Maud Björnemalm varför man gör denna skillnad mellan adoptivbarn och biologiska barn. Som Cecilia nämnde tidigare är det stor skillnad. Adoptivbarn går igenom två processer, medan biologiska barn ska gå igenom en process på Migrationsverket. Å andra sidan säger man att det oftast ändå blir så att uppehållstillståndet beviljas. Varför ska man krångla med att gå igenom en högre instans så att det tar längre tid för både adoptivbarnen och för de föräldrar som ska adoptera, plus att det kan kosta ännu mer?
Herr talman! När det gäller barn under 12 år är det ingen skillnad på de biologiska barnen och de adopterade. När det gäller barn mellan 12 och 17 år måste även de biologiska barn - och jag talar nu om utomnordiska barn som inte är svenska medborgare - som inte lever eller har levt tillsammans med föräldern här i Sverige söka uppehållstillstånd i Sverige. Nu har det ju varit så, och kommer förhoppningsvis även i fortsättningen att vara så, att de får uppehållstillstånd. Men även när adoptivbarnen söker uppehållstillstånd, eftersom de inte är myndiga, ska de också få detta uppehållstillstånd så att de kan vara hos sina föräldrar som vistas i Sverige. När det gäller vuxna över 18 år är det ju den bestämmelse som infördes 1997, som Magda också väl känner till, som gäller, även för adoptivbarnen och de vuxna biologiska barnen.
Herr talman! Jag kan förstå de tankarna. Men när man säger att man fortsättningsvis ska bevilja barn mellan 12 och 17 år uppehållstillstånd, varför måste man då göra en prövning en gång till? Jag tycker att det är orättvist mot de barn som ska adopteras hit. De finns inte här i Sverige, de kommer från länder utanför Norden, men de andra, de biologiska barnen, följer med sina föräldrar. Det är en annan situation för adoptivbarn som hämtas från andra länder och inte har samma chans och samma möjligheter som biologiska barn. När det å andra sidan gäller barn över 18 år vet vi hur det var när man tog bort sista-länkenbestämmelsen. Det blev mer krångligt och självklart väldigt många kringregler. Jag undrar om man är beredd, även om man har en utredning som pågår, att göra något under tiden. Detta är väldigt olyckligt för de äldre barn som inte kan få komma hit till Sverige på grund av den här regeln.
Herr talman! Den vanliga situationen när man har en utredning som ligger så pass nära i tiden - det här delbetänkandet ska vara klart den 30 juni, om jag minns rätt - är att man inte vidtar någon åtgärd. Det tar naturligtvis tid att lagstifta, om man nu skulle vilja göra någon förändring. Man väntar och tar alltihop i ett paket.
Herr talman! Jag måste be Maud Björnemalm svara på frågan varför den här överprövningen är så viktig. I betänkandet skriver man att det är angeläget att domstolarna regelmässigt uppmärksammar om adoptionen utgör ett led i ett kringgående av den svenska utlänningslagstiftningen. Om nu domstolarna ska ta denna ställning och uppmärksamma detta, varför ska då en överprövning i utlänningsmyndigheterna till? Om man godkänner en adoption i svensk domstol, varför kan då inte det sammanfalla med uppehållstillståndet för barn mellan 12 och 17 år?
Herr talman! De svenska domstolarna som beslutar om adoptioner gör det efter att ha insett att det är ett nära barn-förälder-förhållande, medan utlänningsmyndigheterna, i det här fallet Migrationsverket, har att ge uppehållstillstånd till utländska medborgare. De som är över 12 år är ju inte svenska medborgare när de kommer hit och måste alltså ha uppehållstillstånd, och Migrationsverket är den myndighet som ger dem det.
Herr talman! Eftersom domstolen ska inhämta kunskap och bedömningar från Migrationsverket, vore det då omöjligt att i den bedömningen och i det utlåtande som Migrationsverket lämnar också lämna besked om att den här personen dessutom är lämplig för uppehållstillstånd? På så sätt slipper man den kringgående rörelsen. Vid adoptionsbeslutet ska man titta närmare på hela bilden i ett sammanhang och även kunna göra klart att om en adoption får ett positivt beslut får man också ett uppehållstillstånd. Varför i hela fridens namn, herr talman, måste man göra en förnyad prövning i Migrationsverket och på annat sätt? Jag förstår inte varför denna ökade byråkrati är så viktig.
Herr talman! Den är inte viktig i sig, inte på det sätt som Cecilia Magnusson framställer det. Vi har en utlänningsmyndighet i landet, Migrationsverket, som beslutar om människor ska få uppehållstillstånd eller ej. Det gör inte den domstol som beslutar om adoptionen.

Herr talman! Det är utomordentligt ovanligt att ett betänkande innebär full och total upprättelse för ett par enskilda familjer efter år präglade av osäkerhet och utsatthet. I det här fallet, i dagens betänkande, är det så. Det är utomordentligt ovanligt att ett enskilt fall, en enskild person, ger upphov till en översyn av lagstiftningen i berört hänseende. I det här fallet är det så. Det är resultatet av en enskild flickas kamp. Det är likaså utomordentligt ovanligt att riksdagen med anledning av ett enskilt fall griper in och inleder processen med att förändra lagstiftningen innan personen i fråga avvisats, innan saker gått alldeles snett. I det här fallet är det så. Riksdagen begärde våren 1998 att regeringen skulle se över en situation som gett humanitärt oacceptabla effekter för ett par enskilda familjer. Bakgrunden till dagens betänkande är den örebroflicka som trots att hon var adopterad av en svensk familj fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Hon hotades därmed av avvisning. Familjen hade innan adoptionen haft vårdnaden om flickan i mer än tio år. Hon talade flytande svenska, hade svenska vänner och bodde då sedan cirka fem år permanent i Sverige. Tidigare hade hon tillsammans med familjen, som är missionärer, vistats omväxlande i Sverige och i ursprungslandet. I elva år hade familjen levt i övertygelsen att flickan redan som liten adopterats av dem. Det visade sig sedermera att den biologiska mamman, enligt svensk lag, endast lämnat över vårdnaden. Den juridiska hantering som gjordes i flickans hemland var inte tillräcklig för att också svenska myndigheter skulle godkänna flickan som adopterad. Familjen genomförde då vad som i deras ögon var en andra adoption av flickan. Hon hade då hunnit bli några och tjugo år gammal. Adoptionen godkändes av domstol i Sverige, men flickan nekades ändå uppehållstillstånd. Det var oerhört svårt att se vad någon skulle ha vunnit på att hon avvisades. Däremot var det lätt att se vad familjen skulle förlora om hon förpassades ur landet. Inte bara familjens rättssäkerhet utan också humanitära aspekter kom svårt i kläm och pekade på ett generellt problem. Grundproblemet var att flickan kom att betraktas som vuxenadopterad. Adoptionen hade godkänts av svensk domstol. Den ansåg med andra ord att det fanns en "särskild anledning till adoptionen", utifrån att relationen mellan flickan och de svenska adoptivföräldrarna var "av väsentligen samma innehåll som det som föreligger mellan föräldrar och barn". Men Invandrarverket fann sedan ändå, trots den i domstol bevisade föräldra-barn-relationen, att den åberopade anknytningen till Sverige inte var tillräcklig och avslog därför begäran om uppehållstillstånd. Två svenska myndigheter, två skilda besked. Resultat: Hotad rättssäkerhet och en familj som splittrades. När ett utländskt barn adopteras får det alltid, förutsatt att gällande regler följs i samband med adoptionen, uppehållstillstånd i Sverige och efter kort tid också svenskt medborgarskap. De barn som är under 12 år vid adoptionen blir automatiskt svenska medborgare redan vid adoptionen. Så är det inte för det fåtal som vuxenadopteras varje år. Ett enhälligt socialförsäkringsutskott sade med anledning av min motion följande: "Det kan också framstå som svårförklarligt om en domstol först finner särskild anledning föreligga för adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan adoptanten och den adopterade och att Invandrarverket därefter vägrar uppehållstillstånd." Jag delar verkligen utskottets uppfattning i den frågan. Både en enig riksdag och regeringen markerade i debatten våren 1998 att situationen var orimlig och Kafkaliknande. Riksdagen gav sedan regeringen i uppdrag att utreda frågan för att komma tillbaka med förslag för att lösa problemen, vilket nu också skett. Det påbörjade lagstiftningsarbetet, och att riksdagen uttryckte sig så tydligt, är jag övertygad om spelade en avgörande roll för att flickan några månader efter riksdagsbeslutet fick uppehållstillstånd och möjlighet att stanna. Jag tycker att utskottet med det agerandet har visat att enskilda fall verkligen är så viktiga att de principiella problem som fallen belyser kan ge anledning till ganska snabba lagändringar. Jag fick en gång frågan hur många familjer de här tekniska problemen i lagstiftningen hade drabbat. Är det så många att det verkligen motiverar en lagändring? Svaret är: Fråga familjerna! Vi kan inte ha lagar som slår sönder svenska familjer av administrativa eller byråkratiska skäl, minst av allt i en tid då alla är överens om att familjesplittring är ett svårt problem i Sverige. Då hade det tett sig än underligare om staten haft intresse av att splittra berörda familjer. Förhoppningsvis innebär dagens beslut en total upprättelse för de berörda familjerna efter ett antal mycket jobbiga år och säkert mycket grubblande över om saker kunde ha gjorts annorlunda. Nu kan familjerna ta till sig svaret. Det var lagen som hade brister, inte familjernas agerande. Det var lagen som hade brister som orsakade problem och som nu åtgärdas. Det visade sig efter riksdagens debatt våren 1998 Dalarna var redan utvisad, men har sedan fått komma tillbaka. Örebroflickans långa kamp för att få stanna med sin adoptivfamilj och familjens kamp för sin dotter har varit avgörande för att få en rättvisare lag. Det tycker jag gör att lagen förtjänar att kallas efter henne. Det vi får i dag är en lex Kirsys.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande TU11 om något får kallas en repris - just detta. Att handlingskraften så påtagligt gått i stå är nog svårt att finna i något annat betänkande. I likhet med tidigare år har jag roat mig med att se på tidigare debatter när det gäller åkerifrågorna. Jag har haft nöjet att läsa Brandins tal från kammardebatten den 19 maj 1999. Socialdemokraterna tyckte då att jag var negativ som ansåg att det händer för lite när det gäller åkerinäringens konkurrenssituation. Jag citerar vad Brandin sade då efter mitt inlägg: "Det var surt, Rådhström, att påstå att ingenting är gjort." Det är två år sedan den debatten. Frågan är om Brandin fortfarande har den uppfattningen att det händer så mycket på det här området. Brandin sade vidare då att han samma dag som debatten var, alltså den 19 maj 1999, i kammaren fått signaler från departementet om att saker var på gång, men han ville inte avslöja vad det var. Kanske Brandin nu två år senare vill avslöja vad det var som var på gång denna dag. Det är ju åtminstone för mig så pass hemligt att jag inte har lyckats se vad det skulle vara för positiva konkreta saker för åkerinäringen. Det borde ju ha varit något alldeles extra, eftersom det var så stort hemlighetsmakeri den gången. Utskottet har tidigare funnit frågan om den snedvridna konkurrenssituationen så allvarlig att vi gjort ett tillkännagivande till regeringen. Nu konstaterar utskottets majoritet i likhet med oss att det har hänt alldeles för lite i frågan, men majoriteten nöjer sig med att skriva att arbetet med att genomföra det transport och näringspolitiska programmet för näringen bör intensifieras i olika hänseenden - bör intensifieras. Majoriteten anser att man inte längre kan tjata på regeringen när så lite händer att man avstår från att göra ett tillkännagivande. När regeringen drabbats av handlingsförlamning driver det ju inte frågan framåt om även trafikutskottet drabbas av samma förlamning. Fru talman! Vi moderater har i många sammanhang redovisat vilka åtgärder som bör till för att stärka den svenska åkerinäringen. Det gäller på skatteområdet, med såväl generellt sänkta skatter som sänkta drivmedelsskatter, och åtgärder för att stävja illojal konkurrens från utländska åkare. Det vore intressant att höra vad socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har för förslag att komma med. Jag har gått igenom vad som hänt med det handlingsprogram i 14 punkter som regeringen lade fram. Det är ingen glädjande läsning. Vill Brandin kanske här i kammaren redogöra för några eller åtminstone något stort framsteg med anledning av det programmet? Även om hela programmets innebörd knappast är en lösning för åkerinäringen i framtiden vore det ändå spännande att höra majoritetspartiernas redovisning på det här området. Reservation nr 3 från Vänsterpartiet behöver en särskild kommentar, anser jag. I en motion föreslås att lastbilarnas längd ska minskas från 25,25 meter till maximalt 18 meter. Det ska bli intressant att höra Stig Eriksson tala sig varm för detta förslag. Jag hoppas då naturligtvis också att han redogör för att det skulle innebära en 50-procentig ökning av antalet lastbilar på våra vägar. Vad det sedan skulle innebära för svensk industri och för Sveriges medborgare i ökade transportkostnader vill jag inte ens tänka på, men frågan är om ens Vänsterpartiet har gjort det. Inte är det väl Vänsterpartiets enda löfte till åkerinäringen att även om de inte har lönsamhet kan de åtminstone få bli dubbelt så många. Det ska, som sagt var, bli intressant att lyssna på Vänsterns ställningstagande. Fru talman! I vår reservation nr 1 tar vi upp ett antal moderata motioner om de problem som åkerinäringen står inför och som vi givetvis stöder. Därför yrkar jag bifall till vår reservation nr 1. I den reservationen har vi också yrkat att frågan om ett effektiviserat kontroll och påföljdssystem för den tunga trafiken bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Vi moderater visar åtminstone att vi inte lider av den kollektiva förlamning som råder på vänsterkanten. Eftersom marknaden är öppen i dag när det gäller lastbilstrafik i vårt land krävs givetvis att den svenska åkerinäringen får konkurrera på lika villkor med de utländska åkare som trafikerar vårt land. En sådan fråga är exempelvis kör och vilotider. Det finns belagt att dessa överträds i betydligt högre grad av utländska åkare. Givetvis är detta förhållande så på grund av att det inte finns effektiva sanktionssystem. Vi tar även upp konkreta förslag i vår kommittémotion för att förbättra åkernäringens villkor. Vi har i fyra punkter tagit upp följande: 3. Kontroll och sanktionsmöjligheter, som jag tidigare gav exempel på. 4. Europasamarbetet, där Sverige måste ta en mer aktiv roll i frågor som rör denna bransch. Tyvärr finner inte majoriteten att man vill följa dessa förslag, som på ett klart sätt skulle stärka den svenska åkerinäringen. Fru talman! Jag vill också med några få ord ta upp vår motivreservation nr 4, som handlar om en reformerad taxinäring. Vi står givetvis bakom även denna reservation, men för tids vinning yrkar jag inget på denna punkt. Det är ändå värt att notera att vår reservation bygger på att vi tycker att utskottets majoritet med sin skrivning gör ett ställningstagande för en del av Taxiutredningens tankar, nämligen att särskilda av länsstyrelserna godkända tömningscentraler byggs upp. Vi motiverar i den reservationen att det inte är lämpligt att göra detta ställningstagande innan man har fått ta del av hela utredningen.

Fru talman! Det är intressant att höra Vänsterpartiets diskussioner och analyser vad gäller tågvikter och maxvikter för fordon. Jag måste ställa en fråga, för jag blir mycket förvånad. Känner Vänsterpartiet till att det är skillnad mellan hur många axlar man har på en bil och axeltrycket, som i stor utsträckning är avgörande för vilket slitaget på vägbanan blir? Det kan nämligen vara så att ett lättare fordon med färre axlar gör större skada än ett fordon med fler axlar. Det tycker jag kunde vara intressant att få höra. Stig Eriksson säger att frågan om vilotider är än mer aktuell i nuläget. Då kan man fundera på varför utskottets majoritet går från ett tillkännagivande till att bara säga att man tycker att arbetet bör intensifieras. Bör man inte ligga på regeringen i denna fråga så mycket som man någonsin kan?

Fru talman! Vänsterpartiets helhetssyn på vägområdet skulle vi nog kunna ha en särskild debatt om. Jag måste erkänna att jag tycker att kreativiteten verkar vara förhållandevis stor i Vänsterpartiet när det gäller att försöka få in pengar till vägsystemet genom att vi ska höja avgifter osv. Men det finns ingen tanke på att det behövs pengar för att reparera de vägar som är så dåliga. Vänsterpartiets nya ståndpunkt är tydligen att man ska se till att det blir högre avgifter, så att det blir mindre trafik, och så får vägarna finna sig i sitt öde. Jag skulle vilja ha en kommentar till det. Sedan måste jag nog än en gång fråga Stig Eriksson: Är det verkligen längden på lastbilarna som är så viktig för er? Har ni diskuterat inom Vänsterpartiet att det finns andra saker som påverkar vägens hållfasthet betydligt mer? Det går inte att se det i er motion. Därför måste jag fråga om det är ett förbigående eller om det är okunskap.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

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 men står även bakom reservation 1. Åter är det åkerinäringen som står i fokus i den här kammaren. Kristdemokraterna har, tillsammans med moderater, centerpartister och folkpartister, gång efter gång, i motioner och i debatter, försökt förklara för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de gör svensk industri, svensk åkerinäring och miljön en otjänst genom att inte förbättra villkoren för åkarna. I dag får vi göra ett nytt försök. Låt mig börja med vår gemensamma reservation nr 1, där vi har riktat in oss på påföljdssystemet. Det är skrämmande att regeringen trots två tillkännagivanden från den här riksdagen inte har lyckats komma fram till en lösning på problemet med ett orättvist bötessystem. Fortfarande har poliser och åklagare inte de verktyg som de behöver för att kunna sätta fast de oseriösa åkare som gör livet surt för de ärliga. Det handlar i första hand om utländska åkare som chansar på att köra i Sverige med överlast eller undermåliga bilar eller fuskar med körtiderna. Nu ska det sägas att vi naturligtvis välkomnar konkurrensen och det fria cabotaget inom EU, och vi vill inte peka ut alla utländska åkare som oseriösa. Det finns tyvärr också svenska sådana. Men det ska löna sig att vara ärlig, och det ska kosta att vara oärlig. Därför måste regeringen göra något snabbt. Utskottsmajoriteten hänvisar till år 2005. Då kommer man att kunna indriva böter även av utomnordiska medborgare. Detta är för dåligt. Hur kommer det sig att svenska åkare som t.ex. bötfälls för fortkörning i vissa EU-länder måste betala böter på plats? Om de inte gör det får de ställa bilen. Varför kan inte motsvarande gälla i Sverige? Vi har en regering som inte förstår problemen, med benäget bistånd av två stödpartier. I detta sammanhang vill jag också nämna att polisens bilinspektörer måste få tillbaka resurserna från Vägverket. Här är vi kristdemokrater överens med Vänsterpartiet, och det är glädjande, men tyvärr har det inte hjälpt ännu. Fru talman! Dessutom finns det ett antal åtgärder som kristdemokraterna tycker att regeringen borde vidta. Det handlar om sänkt dieselskatt på miljöklass 1-diesel. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter. Det handlar om ökade resurser till vägarna i Sverige. Vad händer i andra länder under den tid som vi väntar på regeringen? Låt mig nämna ett axplock som är hämtat ur tidningarna Trailer samt Svensk Åkeritidning: I Belgien sänks fordonsskatten på luftfjädrade fordon. I Danmark får åkare ett statligt bidrag vid köp av fordon med miljövänliga motorer. På Irland sänktes nyligen dieselskatten. I Frankrike skedde detsamma, t.o.m. retroaktivt. Grekland sänker inkomstskatten för företagare inom åkerinäringen. Holländska åkare får återbetalning av dieselskatten. I Italien fick åkarna en dieselrabatt. Luxemburg ger åkarna ett tidsbegränsat statligt stöd vid investering i nya fordon. I Norge sänktes nyligen dieselskatten med 50 öre. I Spanien får åkare som investerar i miljövänliga fordon göra avdrag på 40-45 %. Och Storbritannien sänker dieselskatten med 40 öre. Så här kan det se ut i Europa. Vad gör den svenska regeringen? Jo, man pratar med åkerinäringen ibland. Det är nog bra i sig, men det krävs handling också. Tyvärr får vi nog vänta på några större åtgärder tills det blir en ny, icke-socialistisk, regering, förhoppningsvis nästa höst. Till sist, fru talman, vill jag ta upp taxinäringen. Utskottets majoritet vill förekomma den beredning som pågår med anledning av Taxiutredningens betänkande och redan nu ta ställning till att det ska finnas tömningscentraler som godkänts av länsstyrelserna. Vi tycker att man bör invänta remissinstansernas synpunkter och tar inte ställning nu. Därför har jag yrkat bifall till fyrpartireservationen nr 4, vilken är en motivreservation. Tack!

Fru talman! Ledamöter! Övriga lyssnare! Jag vill börja med att instämma i reservation 1 och 4. Jag vill också understryka vikten av en svensk åkerinäring. Jag anser att den är mycket angelägen för oss alla. Den utgör ett mycket viktigt komplement till övriga transportslag. Dit inga tåg går, dit når alltid lastbilen. För mig som centerpartist är det också viktigt att de ekonomiska villkoren är sådana att även små och medelstora transportföretag kan överleva på sikt. Seriösa företag som värnar om både kunder och anställda bidrar till att höja kvaliteten inom transportsektorn. Den svenska åkerinäringen har historiskt haft en väl decentraliserad struktur, och det har bidragit till en mångfald av transporttjänster som har påverkat prisbilden men även påverkat, så att vi har flexibla transportlösningar. Konkurrens är bra så länge som den sker på likartade villkor. Det gynnar alla konsumenter. Men om konkurrensen sker på osunda villkor leder det på sikt till svartarbete, skatteflykt, försämrad miljö och försämrade arbetsförhållanden som dessutom ökar olycksrisken i trafiken. Det är väl känt att de svenska åkerierna är utsatta för en hård konkurrens från främst länderna inom EU. Först var det de svenska åkerierna i utlandstrafiken, men numera har vi också problemet inom inrikestrafiken. Särskilt påtagligt har detta blivit sedan det s.k. fria cabotaget infördes den 1 juli 1998. Efter det har den svenska transportmarknaden öppnats för utländska aktörer. Vi kan i dag se betydligt fler utlandsregistrerade lastbilar än för drygt två år sedan, utländska transportörer som också erbjuder tjänster till 20-30 % Det som jag anser vara mest stötande inom transportbranschen är att många av dessa utländska transportfordon kommer hit i så undermåligt skick. En del måste åka direkt från färjorna till verkstäder för att göra bilarna kördugliga innan de åker ut på de svenska vägarna. Även om de inte är många finns det fall där detta har inträffat. Det är också väl känt att de utländska chaufförerna tänjer på arbetstidslagarna, att antalet timmar för vila och sömn inte har lika hög prioritet som hos oss. Här har kontrollen på vissa platser i landet börjat komma i gång, vilket jag tycker är glädjande. Men det finns andra problem. Ett stort bekymmer är att de utländska lastbilarna kör på diesel av sämre kvalitet än den svenska. Allt detta har vi diskuterat tidigare, så alla här vet hur konkurrensen mellan de svenska och utländska åkerierna sker. Nästa fråga är då: Vad gör vi åt det här? Tyvärr tycker jag att arbetet går mycket sakta. Fortfarande har de svenska åkerierna en mycket högre totalbeskattning än konkurrenterna från angränsande länder. Höga sociala avgifter och skatter medför sammantaget att transportnäringen i Sverige är mycket hårdare beskattad. För ett år sedan antogs ett handlingsprogram för åkerinäringen. Trots att det har gått ett år har dock regeringen ännu inte tillsatt den utredning som skulle göra en översyn av beskattningsfrågorna. Det visar väl också vilken prioritet den här frågan har inom Statistik visar också att lönsamheten har varit stadigt sjunkande inom åkernäringen de senaste åren. När lönsamheten sjunker innebär det färre nyinvesteringar och på sikt också sjunkande sysselsättning. För vem eller vilka vågar satsa på nya och bättre bilar i Sverige med dagens transportpolitik? Stora satsningar ska göras på kontroll av fordon under innevarande år. Ca 60 000 kontroller ska ske enligt avtal. Man riktar också kvalitetskontroller mot tunga fordon genom s.k. flygande inspektion av särskilda bilinspektörer. Jag tycker att detta är glädjande. Med den här metoden kan man kanske också hitta de trafikfarliga bilarna. Med vetskap om att de allra flesta svenska transportfordon är i gott skick men att många av de utländska är i sämre skick borde naturligtvis de här kontrollerna också leda till att man kan stoppa de trafikfarliga fordonen. Men hur effektiva kontrollerna är för att nå det målet, att stoppa de utländska åkerierna, återstår att se och ska bli intressant att följa. Det är samhällsekonomiskt oförsvarbart att se på när de utländska åkerierna tar marknadsandelar av de svenska åkerierna på grund av stora brister i fordonssäkerhet och avsaknad av miljöfrämjande åtgärder. Vilka signaler ger det i samhället? Två gånger tidigare har riksdagen i tillkännagivanden till regeringen påtalat att det behövs ett effektivt påföljdssystem för att minska och på sikt stoppa överträdelserna från de utländska åkerierna. Men tyvärr tycker jag att vi fortfarande befinner oss på ruta 1. Majoritetens inriktning vad det gäller yrkestrafiken kommer att leda till att man påskyndar sammanslagningar och fusioner. Det finns också stora möjligheter att detta kommer att leda till fler utlandsägda transportföretag. Jag tycker att det är tråkigt att vi i Sverige inte har kommit längre i harmoniseringen av de ekonomiska villkoren och påföljdssystemet inom hela EU.

Fru talman! Det behövs ett helt batteri av åtgärder för att trygga den svenska yrkestrafiken. Dagens situation är ohållbar, inte minst för åkerinäringen, genom höga skatter och drivmedelspriser. Utländska åkare med gynnsammare skatteregler är inne och konkurrerar på den svenska marknaden med lastbilar som spyr ut smutsig diesel och ofta framförs på ett trafikfarligt sätt. Ovanpå detta kommer det undermåliga svenska vägnätet där inga satsningar görs trots upprepade löften från regeringen. Konsekvenserna blir avstängda vägar i tjällossningstider, avstängningar som kan vara i både fyra, sex och åtta veckor. Detta kan få vilken småföretagare i åkeribranschen som helst att gå i konkurs. Vi har också, fru talman, mycket tjälkänsliga vägar. Det gäller Värmland, och det gäller mitt eget hemlän Västra Götaland. Inte minst gäller det landskapet Dalsland, som i så många andra sammanhang har råkat illa ut. Den svenska åkerinäringen verkar på en både internationell och svensk transportmarknad som är starkt konkurrensutsatt. De svenska företagen konkurrerar inte enbart inom den egna näringen och med andra transportmedel utan också med utländska åkeriföretag. Många upplever att konkurrensen med dessa företag är svårast att möta, eftersom man med rätta menar att konkurrensen inte alltid sker på lika villkor. Dagens konkurrenssituation leder till att åkare, chaufförer och transportledare arbetar under pressade förhållanden. Till bilden hör också den utsatthet och fokusering i trafiken som gäller för tung lastbilstrafik. De svenska åkeriföretagen verkar i konkurrens med företag från andra länder på en alltmer öppen och gemensam marknad. De gällande cabotagereglerna har redan nämnts här, och den situationen kräver att åkerinäringen ges möjlighet att få just likvärdiga villkor. Skillnader i företagens kostnader leder till skillnader i konkurrensvillkor, vilket i sin tur medför att företagen i ett land med hög kostnadsnivå riskerar att förlora marknadsandelar och därmed också arbetstillfällen. För det svenska näringslivet med betydande import och export är det angeläget att ha tillgång till en konkurrenskraftig svensk åkerinäring för att klara sina transporter till och från Sverige. Det kan inte ligga i vårt lands intresse att via nationella beslut försämra den svenska åkerinäringens villkor i sådan utsträckning att vi i Sverige blir ensidigt beroende av utländska aktörer på området. De svenska åkeriföretagen har liksom den svenska rederinäringen bidragit till att distributionskostnaderna kunnat pressas. De svenska konsumenterna är också av naturliga skäl angelägna om att livsmedel och andra konsumtionsvaror som importeras inte påförs onödigt höga fraktkostnader. De nackdelar som svenska åkare har gentemot de utländska ligger således i kostnadsbilden, där de tre största kostnadsposterna är löner, bränsle och avskrivningar. Utrikesåkerierna har tappat stora volymer till konkurrenterna från andra länder. I dag har man i stor utsträckning utländska chaufförer, man anlitar utländska dragbilsåkerier och alltfler åkerier etablerar verksamhet i andra länder. Utvecklingen kommer att fortsätta om inte villkoren för de svenska åkerierna förbättras. Skillnaderna i konkurrensförutsättningar drabbar inte bara åkerierna utan även, som jag sade, sysselsättningen, miljön, trafiksäkerheten och samhällsekonomin i stort. I utrikestrafiken har många arbetstillfällen redan försvunnit. Miljön påverkas negativt genom att de utländska fordon som trafikerar Sverige inte har samma krav på sig att tanka den miljövänligare och dyrare miljöklass 1-diesel som tillhandahålls i Sverige. Vidare försämras trafiksäkerheten genom att utländska fordon i betydligt högre grad än svenska bryter mot trafikregler som exempelvis kör och vilotider. Därtill kommer att staten förlorar skattemedel genom att fordonen tankar utomlands, att brott mot regler inte beivras samt att vägavgifterna är svåra att kontrollera. Statistik visar att utländska fordon mycket oftare än svenska bryter mot kör och vilotidsreglerna. Samtidigt kan sanktionerna endast i undantagsfall verkställas. Vid trafikkontroller måste böter kunna drivas in på plats, alternativt att fordonet kan stoppas för vidare färd tills böterna betalats. Drivmedel är vid sidan av arbets och kapitalkostnaden den stora kostnadsposten. Sedan 1994 har skatten på drivmedel skärpts, vilket har gett en svårare kostnadsbild. Enbart dieselskatten har höjts betydande. Och den skatteväxling som regeringen talat om har inte blivit den realitet som förutsades. Om en sådan genomförts hade ett normalt s.k. tjänsteåkeri behövt en sänkning av de sociala avgifterna med cirka tre procentenheter enbart för att motverka de ökade kostnaderna för dieselskattehöjningen. Om man fortsätter som förut leder det otvetydigt till en omfattande utflaggning av svenska åkeriföretag och en fara för att vi också får en ökad miljöbelastning. Det är de mycket höga lönebikostnaderna i Sverige som är ett stort problem. Det är inte okänt för någon att ett svenskt åkeri får betala 35-40 % utöver lönen i sociala avgifter, medan ett danskt företag ligger runt 10-15 %. Från Folkpartiets sida anser vi att den här skillnaden måste minska. Det måste helt enkelt, som vi brukar säga, bli billigare för "gubben i hytten" när det gäller svensk yrkestrafik. Fru talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till förslagen i betänkandet. I det här betänkandet behandlas en motion som jag har väckt och som i sin tur har lett till en reservation, nr 2. Själva motionen handlar om miljömärkning av tunga lastbilar. Uppslaget fick jag i höstas när jag läste om det europeiska systemet CEMT, där man skyltar upp de tunga lastbilarna med olika bokstäver. Därefter får man betala olika avgifter, dvs. den bästa bilen betalar minst avgift när den färdas omkring. Det här systemet tyckte jag lät väldigt intressant. Det hanterar buller, hastighet, avgasvärden och säkerhet på bilarna. På det här sättet skulle man kunna få konkurrensneutralitet och få ett likvärdigt system över hela Europa. Det hade varit utmärkt. Samtidigt dyker det upp ett annat system som kanske ännu mer skärper möjligheten att styra bort från den miljöfarliga transporten till den miljövänliga. Det är det system som Schweiz har infört fr.o.m. årsskiftet. Det är ett GPS-system med en transponder på vindrutan som avläser bilen när den kommer in över gränsen. Sedan kan miljökvalitet och antal körda kilometer registreras. Det här systemet innebär också att man betalar tillbaka två tredjedelar till miljövänliga kombitrafiksystem i Schweiz och en tredjedel till vägunderhåll. Det låter också väldigt bra. Luxemburg håller också på att införa det här systemet. Samtidigt finns det så långt bort som i innerstaden i Singapore också ett sådant här elektroniskt avgiftssystem där man betalar efter fordonets egenskaper. Där har man redan sett en samhällsekonomisk lönsamhet som är mycket större än man anade från början. Roligt är kanske att Göteborg bland våra stora städer ska vara med i ett fältförsök 2002, där man gör en sådan här GPS-positionering utan att behöva biltullar eller betalstationer. Man relaterar detta till trängsel och miljö. På det sättet kan man få ett bra sätt att föra över de dåliga transporterna till de goda. Vi vet väl allihop och håller kanske alla med varandra om att långa tunga transporter ska ske på järnväg i första hand. Men järnvägen finns ju inte överallt, så man behöver också åkerinäringen, självklart. Men den ska vara så ren som det över huvud taget går. Vägtrafiken lär väl inte klara av koldioxidmålet på långt när. Meningen är att vi till 2010 ska ha sänkt växthusgasutsläppen med 2 % i förhållande till 1990 års nivå. Bara de tio åren 1990-1999 har utsläppen i stället ökat med 6 % från vägtrafiken. Det ser inte bra ut. Det betyder att man måste göra någonting. Tekniken finns, både vad gäller väg och bilavgiftssystem, men det är den politiska viljan som saknas, kan man tänka. Det talades tidigare om trafikbeskattningskommittén. Jag vet att Björn Rosengren när vi hade en interpellationsdebatt här i januari sade att den här kommittén kommer att tillsättas inom kort. Det var den 25 januari. Fortfarande finns det såvitt jag vet inget direktiv till en sådan kommitté. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Det här är saker som vi måste ta itu med ganska snabbt. I övrigt är en kilometerskatt det mest konkurrensneutrala man kan ha när det gäller åkerinäringarna runtom i Europa. Det borde vi väl kunna satsa på. Det gäller ju att så snart som möjligt finna de här systemen och kunna gå före. Har länderna möjlighet att gå före på de här områdena kommer det strax att skapas gemensamma system över hela Europa. Det gagnar allihop. Det är oerhört viktigt att detta kommer till stånd. Jag kommer själv från Bohuslän. Vi har en stor motorväg som går genom Bohuslän. Vi har tusen fordon som går upp till Norge varje dag, fram och tillbaka. Det är en oerhörd belastning på miljön som det ser ut i dag. Det är inte någonting för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle i framtiden. Här måste vi hitta andra lösningar. Det fanns sådana förslag till lösningar tidigare, med kombitrafik där man kunde lasta över på järnväg, men tyvärr rann de ut i sanden. Fru talman! För att inte dra ut på tiden vill jag än en gång yrka bifall till reservation nr 2.
Fru talman! Det är intressant att höra på Lager när det gäller väg och bilavgiftssystem, CEMT märkning osv. Allt bygger ju på att det ska vara kostnadsfördyringar. Men jag tror säkert att det är lovvärt. Miljöpartiet vill väl också att det ska vara miljöfrämjande. När Miljöpartiets talesman står här i talarstolen kommer jag osökt in på frågan om världens renaste diesel, miljödieseln, som vi har i Sverige men som Miljöpartiet inte tycker att utländska åkare ska använda. Det måste ju vara kontentan i och med att vi vet att den är billigare utomlands. Vore det inte lämpligt att få utländska åkare att använda miljödiesel genom att vi sänker skatten på denna?
Fru talman! Det viktiga är ju att vi finner de konkurrensneutrala systemen. Jag har ju pratat om på vilket sätt man kunde göra detta. Det kan man alltså göra genom kilometerskatterna. Det drabbar alla lika. Jag tror inte att vi behöver göra så mycket mer än att just finna de gemensamma systemen, så ska det nog lösa sig.
Fru talman! Det är intressant att höra Per Lager prata om konkurrensneutrala regler. Vi har ju världens dyraste diesel i Sverige. Varför skulle vi inte kunna sänka den till en intressant nivå, så att vi får dem att använda den? Det är precis det som nämns från talarstolen, att det ska vara konkurrensneutralt. Det är ju inte det i dag. Därför används en betydligt sämre diesel. Välkommen, Miljöpartiet och Per Lager, över på den borgerliga kanten i den här frågan!
Fru talman! Trots att miljödieseln är klass 1 är den fortfarande ett miljöfarligt drivmedel. Jag hoppas att Jan-Evert Rådhström håller med om det. Den bör beskattas för den miljöförödelse som den skapar i det stora hela. Det är därför vi lägger skatt på detta. Vi väntar tills vi hittar det riktigt rena drivmedlet, bl.a.

Fru talman! Vi ska nu behandla trafikutskottets betänkande om yrkestrafik och ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten år 2000 om yrkestrafikfrågor. I betänkandet finns fyra reservationer. Förra året när riksdagen behandlade det transportoch näringspolitiska programmet för svensk åkerinäring betonade trafikutskottet betydelsen av att Sverige har en konkurrenskraftig åkerinäring. Men om Sverige ska kunna ha en konkurrenskraftig åkerinäring behövs långsiktiga och hållbara förutsättningar. Det betyder bl.a. att spelreglerna måste harmoniseras i förhållande till åkeriföretag i andra europeiska länder. Det krävs alltså kraftfulla satsningar inom den europeiska gemenskapen för att tillgodose kraven i det transport och näringspolitiska programmet. EU-kommissionen aviserade t.ex. förra året ett socialt paket för yrkesförare och fordonspersonal för att förbättra de sociala förhållandena, öka trafiksäkerheten och skapa likvärdiga konkurrensvillkor på EU:s gemensamma vägtransportmarknad. Under vintern har bl.a. dessa förslag behandlats i rådet. ska kunna visa upp ett intyg. Intyget ska visa att de är anställda i den medlemsstat där åkaren är etablerad i enlighet med de anställnings och utbildningsvillkor som där gäller för yrkesförare. Syftet är att komma åt problemen med tredjelandsförare som anlitas av åkerier inom EU för att utföra transporter under villkor som skiljer sig från dem som gäller i den medlemsstat där åkaren är etablerad. Förslaget om förarintyg har vunnit gehör hos medlemsstaterna, och det finns goda utsikter för att nå en gemensam inriktning vid ministermötet i april. Ytterligare förslag inom ramen för det sociala paketet väntas från kommissionen. Det gäller dels ett förslag för en översyn av EU:s kör och vilotidsregler, dels ett förslag till direktiv som syftar till att åstadkomma effektivare och enhetligare kontroller och sanktioner inom EU. Det sistnämnda är viktigt för att öka effekten av den lagstiftning som finns inom EU för att skapa en väl fungerande gemensam transportmarknad. Sverige, som är ordförandeland i EU, har försökt förmå kommissionen att presentera detta förslag till direktiv senast i juni i år. Detta kallar jag inte att vi bara pratar. Vi driver frågorna i det forum där vi har störst möjlighet att få gehör och där det ger störst effekt om vi gemensamt har samma regler. Ett annat exempel på hur viktigt EU-samarbetet är gäller frågan om dieseloljan. Den ur miljösynpunkt bästa dieseloljan är miljöklass 1. Den har ständigt ökat sina marknadsandelar i Sverige och dominerar nu. Av miljö och konkurrensskäl anser vi att Sverige bör agera kraftfullt inom EU för att få andra EU länder att gå över till detta bränsle. Fru talman! Av trafiksäkerhets och konkurrensskäl krävs också snabba åtgärder inom kontrolloch påföljdssystemet. Svenska åkare ska inte behöva utsättas för illojal konkurrens från utländska åkare som utan större risk för påföljder nonchalerar de svenska trafikreglerna. Utskottet instämmer i de borgerliga reservationerna om åkerinäringens konkurrenssituation. Jag vill dock erinra om att utskottet två gånger gett ett tillkännagivande till regeringen och att regeringen nu arbetar med frågan. Jag tror inte att det blir bättre om man ger ett tredje tillkännagivande. Låt mig nämna något om bärighetsfrågor och regler om överlast. Utskottet förutsätter att Vägverkets regioner, och i vissa fall kommuner, vid prövning av dispensansökningar gör en rimlig avvägning mellan näringslivets transportbehov och intresset av att vägnätet inte utsätts för orimliga påfrestningar. Dessutom förutsätter vi att avgifterna baseras på verkliga kostnader. Fru talman! När det gäller området Vissa trafiksäkerhetsfrågor har Vägverket ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten inom ramen för sitt sektorsansvar. Polisen svarar för trafikövervakningen. Sedan 1994 har Vägverket och Rikspolisstyrelsen årligen ingått överenskommelser om vissa åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I betänkandet betonar vi behovet av ett effektiviserat kontroll och påföljdssystem för den tunga trafiken. Polisen och de förordnade bilinspektörerna gör ett viktigt jobb för att den tunga trafiken ska följa reglerna. På regional nivå ingås överenskommelser mellan Vägverkets regioner och polisen. Detta bidrar till en ökad trafiksäkerhet och sundare konkurrensförutsättningar för åkerinäringen. Utskottet förutsätter att polisen i avvaktan på Vägverkets förslag om ett mer effektivt kontroll och påföljdssystem fortsätter att fullfölja sina trafikövervakningsuppgifter så effektivt som nuvarande regelsystem medger och i enlighet med det avtal som ingåtts med Vägverket och dess regioner. Utskottet har vid tidigare tillfällen tagit ställning till förslag om åtgärder för en reformerad taxinäring. Frågan behandlades senast under förra våren i betänkandet TU11. Där redovisades bl.a. att frågan om obligatorisk anslutning till beställningscentral hade övervägts av 1998 års taxiutredning. Utredningen sade att utvecklingen i branschen går mot bättre kvalitet och service och att alltfler åkare i eget intresse har anslutit sig till beställningscentraler. Enligt utredningen skulle ett obligatorium kunna äventyra den positiva utvecklingen. Beträffande förslaget om inrättande av regionala yrkestrafiknämnder redovisade utskottet att man tidigare avstyrkt motionsyrkanden i ämnet och att man inte ändrat uppfattning. Dessutom uttalade utskottet att införande av yrkestrafiknämnder inte kunde anses förenligt med Taxiutredningen har bl.a. också föreslagit att särskilda av länsstyrelserna godkända tömningscentraler ska byggas upp. Utskottet delar denna uppfattning.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

Fru talman! Det blev tyvärr som jag befarade. Det var ingen stor dragning av vilka positiva saker för En stor del av talartiden ägnades åt att tala om vad som görs på EU-nivå. Brandin säger att frågorna drivs där de får störst gehör. Vore det inte lämpligt att försöka få regeringens gehör för näringen i Sverige som är så drabbad? Jag är övertygad om att det är den absolut snabbaste vägen att driva frågor där man kan få störst gehör och att först och främst göra det i ett nationellt perspektiv. Förslagen finns, men viljan och modet har tyvärr försvunnit. Det beror kanske mycket på koalitionen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Låt mig sedan återigen ta upp detta med tillkännagivandet. Brandin säger att det inte är säkert att det blir bättre av att man gör ett tredje tillkännagivande. Jag tycker att vi borde vända på frågan. Kan det bli sämre? Det kan väl näppeligen bli sämre än den situation som vi har. Men utskottets majoritet tar ändå ett steg tillbaka och fortsätter inte med ett tillkännagivande. I det här fallet tror jag att tjat är det enda som biter på regeringen.
Fru talman! Då skulle företrädare i Sveriges riksdag mellan 1991 och 1994 behöva tjata mycket. Jag tror inte att vi tar ett steg tillbaka när vi inte går med på ett tillkännagivande. Vi har precis samma uppfattning som ni har när det gäller påföljdssystemet. Där delar vi uppfattning. Men vi tycker inte att vi på det sättet ska göra ett tillkännagivande till. Regeringen har frågan och arbetar med frågan. När man hör Rådhström kan man ibland fundera på om polisen inte gör någonting utefter våra vägar. Det här helt klart att polisen även när det gäller utländska långtradare gör de kontroller som polisen ska göra. Har man undermåliga bilar och de är trafikfarliga får man naturligtvis omedelbart se till att de blir reparerade. Man jobbar med frågan om att utfärda böter på utländska åkare. Man ska på det viset också ha möjlighet att driva in dem.
Fru talman! Brandin får ursäkta, men jag tycker mer att det var ett försvarstal för att det händer saker som gör att ni kan dra tillbaka ett tillkännagivande. Först var jag ganska lycklig när Brandin sade: Vi delar uppfattningen med oppositionen i alla detaljer. Men sedan började Brandin att räkna upp några fall, vad polisen gör osv. Och detta tas som intäkt för att ni drar tillbaka tillkännagivandet. Det är så det uppfattas. Man kan fundera på om näringen är hjälpt av det. Det blir konsekvensen. Brandins tal om vad som görs innebär att majoriteten tycker att tillkännagivandet kan dras tillbaka. Det är mycket sorgligt för svensk åkerinäring.
Fru talman! Jag tycker att vi ska föra debatten under ordnade förhållanden. Vi har inte på något sätt försökt att dra tillbaka ett tillkännagivande. Det är någonting som Rådhström hittar på själv. Vad jag försöker säga gäller diskussionen, där Rådhström är en av förgrundsfigurerna, om att polisen inte har befogenhet att göra någonting utefter våra vägar. När det gäller påföljdssystemet har vi precis samma uppfattning. Vi vet också att regeringen jobbar med frågan. Det är bara att hoppas att det går fort, så att vi ser till att vi kan göra de här sakerna mot de utländska åkarna. Men säg inte någonting som inte jag har sagt. Jag har inte sagt att vi ska dra tillbaka vårt tillkännagivande. Vi har precis samma uppfattning i den här frågan som herr Rådhström har.
Fru talman! Utskottets talesman slår fast att utskottet instämmer med oppositionen när det gäller vårt behov av en konkurrenskraftig åkerinäring som ges, som det heter, långsiktigt hållbara förutsättningar. Det är också viktigt att det sker en harmonisering av regelsystemen. Det är bra. Det finns områden där Sverige har stretat emot en sådan harmonisering. Det gäller t.ex. lönekostnader och skatt på arbete, en av de tyngsta skatter vi har i vårt land. Därför är denna harmoniseringsiver minst sagt haltande. Sedan var Brandin inne på EU:s sociala paket. Han sade att syftet är att komma åt missbruk. Min stillsamma fråga är om Claes-Göran Brandin tycker att man har lyckats.
Fru talman! Jag tycker inte att man har lyckats fullt ut. Men vad jag försöker säga är att man nu arbetar med de här frågorna. Vi ska inte ge oss in i en skattediskussion. Det finns andra som sköter den biten. Men jag tycker att vi också ska föra debatten på den nivå där den hör hemma och inte påstå att Danmark har lägre kostnader för sina åkare eller övrig personal än vad Sverige har. Man har precis samma kostnader i Danmark som i Sverige.
Fru talman! Villkoren för debatten blir lite märkliga när Brandin säger att vi inte ska ha en stor skattedebatt samtidigt som han initierar en debatt om hur vi har det med danskarna. Jag får väl hörsamma honom genom att avstå från den diskussionen just nu. Däremot kan vi konstatera att regeringen har varit ohörsam mot riksdagen. Som det har påtalats här har det inte räckt med att två gånger genom tillkännagivanden påpeka vad som borde göras. Det tycker jag är allvarligt. Därför borde det inte vara något hinder att upprepa det när nu också utskottsmajoriteten tycker att vi har samma ståndpunkt. Det hade varit värt att talmannen hade gjort ännu en skrivning till regeringen.
Fru talman! Regeringen jobbar med frågan. Precis som jag sade tidigare är det många av oss som hoppas att det hade gått fortare. Jag vill säga det än en gång: Man får lite grann uppfattningen att svensk åkeribransch är på ruinens brant. Men det är ändå konstigt att man år 2000 investerade i nästan 5 000 nya lastbilar i det här landet. Det vill jag inte påstå är en näring som står på ruinens brant. Men det kanske är på det viset att svensk åkerinäring litar på en socialdemokratisk regering, på att man ser till att ha ordning på svensk ekonomi. Vi kanske skulle kunna ta debatten om hur det såg ut när vissa i den här kammaren var med och hade regeringsmakten i det här landet. Man hade då fler konkurser som drabbade småföretagare, som åkeribranschen i regel är.

Fru talman! I dagens betänkande finns ett tillkännagivande, nämligen att regeringen bör utreda frågan om en särskild reglering för hur häktade personer under 18 år ska behandlas. Tillkännagivandet kommer från en vänstermotion som vi från oppositionen stödde. Det är inte särskilt vanligt med ett tillkännagivande från justitieutskottet. Regeringspartiet brukar vanligtvis få stabilt stöd av sina samarbetspartner. Lägg gärna bra förslag - det gäller både Vänstern och Miljöpartiet - så ska vi stödja dem. Och förhoppningsvis ska det också komma tillfällen i framtiden då vi kan få stöd för bra förslag, inte för vår skull utan för att åstadkomma förbättringar inom rättsväsendet. Det är inte minst viktigt då vi behandlar frågor som handlar om hur vi ska ta hand om unga lagöverträdare. Nu är min förhoppning att Vänstern driver på regeringen så att detta tillkännagivande - vi hörde ju tidigare i debatten vad som händer med en del tillkännagivanden - inte ligger och samlar damm för länge på departementet utan att vi får se ett snabbt resultat. Med denna lilla avvikelse, en framgång för Vänstern och rättsväsendet, eller - om man vill vara elak - ett olycksfall i arbetet, konstaterar jag att övriga förslag till förbättringar från oppositionen har avslagits. Vi moderater finns med på samtliga sex reservationer och det särskilda yttrandet. Vi står naturligtvis bakom samtliga men yrkar för att spara kammaren onödigt voterande, endast bifall till reservation 1. Jag övergår nu till att kommentera några av våra reservationer. Fru talman! Vi anser att påföljdssystemet bör kompletteras med nya påföljdsalternativ. Vi anser att vi nu bör överväga att lagföra ungdomar genom medling och s.k. familjegruppskonferenser. Det är bra att regeringen nu arbetar fram ett lagförslag om medling. Men luttrade av regeringens vanliga senfärdighet kräver vi att detta förslag ska komma under denna mandatperiod. Detta tycker vi att riksdagen borde ha gett regeringen till känna. Då det gäller familjegruppskonferens - i Kommunförbundet kallar man det för familjerådslag i de begränsade försök man har - finns det fog att tro att även denna påföljd ska hamna i långbänk eller långt ned i en byrålåda på departementet. Då det gäller familjegruppskonferens eller familjerådslag tycker vi att det måste handla om erkända brott. I försöksverksamheten uppges att den unge i endast 40 % av fallen hade erkänt att han begått ett brott. Under sådana omständigheter anser vi att syftet med familjegruppskonferenser förfelas. Det är också viktigt att den överenskommelse som rådslaget kommer fram till klubbas av en domstol och att uppföljning sker av hur överenskommelsen efterlevs. I det fall överenskommelsen inte efterlevs så tycker jag att en rättegång normalt ska hållas. Jag ser risken för att den ursprungliga och i Nya Zeeland framgångsrika modellen för familjerådslag eventuellt kan hålla på att förfelas. Fru talman! Det är mycket viktigt, och en förutsättning för att familjerådslag ska bli effektiva och framgångsrika, att påföljden inte slätas ut. Våra unga behöver påföljder som innebär att vi tar tag i och på olika sätt försöker förstärka deras empati för andra människor, påföljder som är tydliga och som har konsekvenser, om den unge inte ändrar sin livsföring och försöker sköta sig. Det bör inte råda någon tvekan om att vi moderater är och har varit mycket tveksamma till påföljden överlämnande till vård enligt socialtjänsten. Det är naturligtvis inte så att det alltid fungerar dåligt, men i alltför många fall har det faktiskt inte fungerat. Vi anser att påföljdssystemet för unga lagöverträdare behöver en genomgripande översyn. Vi anser också att en ny påföljd, villkorligt fängelse, bör övervägas för unga. Då det gäller påföljder är det viktigt att de är tydliga, konsekventa, möjliga att förutse och också proportionella. Det är viktigt att det alltid ska löna sig att sköta sig. Påföljden ska ha som målsättning att påverka till ett nytt liv utan droger och kriminalitet - ett liv med respekt för medmänniskorna. Det är ännu viktigare med detta då det rör sig om unga lagöverträdare. Fru talman! Det är viktigt att föräldrarnas ansvar för sina barn lyfts fram. Detta måste gälla även i de fall då det faktiskt gått på tok för barnen. Kanske är det ännu viktigare med tydlighet i dessa fall. Vi anser att det finns ett behov av att sprida information om föräldrarnas skadeståndsskyldighet i de fall deras barn förorsakat någon annan människa skada genom de brott som de begått. Fru talman! Jag är övertygad om att alla här i kammaren är ense med mig om att en tidig upptäckt av ett begynnande missbruk ökar möjligheten att få stopp på en mycket allvarlig utveckling. De flesta av oss föräldrar har kanske svårt att tro att just mitt barn skulle ha kunnat testa narkotika. Men så blåögda borde vi inte vara. Var fjärde 17-åring i Stockholm har prövat narkotika. Den uppgiften är från september 2000 enligt en drogvaneundersökning från Stockholms statistikkontor. Sammanlagt 9 000 i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 har anonymt besvarat den omfattande enkäten. Av rapporten framgår också att 13 % av 15-åringarna har testat knark, många under den senaste månaden. Långt fler uppger att de haft möjlighet att göra det. Fru talman! Jag upprepar faktiskt detta: Av rapporten framgår också att 13 % av 15 åringarna har testat knark, många under den senaste månaden. CAN:s undersökningar visar att andelen som uppger sig haft möjlighet att pröva har stigit från 13 % år 1990 till 27 % år 1998. Andelen som uppger att de vet någon som kan sälja var år 1990 21 % för att år 1998 vara hela 43 %. Vi föreslår att det ska bli möjligt att ta prov - blodprov och urinprov - även på dem som inte fyllt 15 år, inte som bevis för att straffa utan för att få ett underlag för föräldrar, skola och sociala myndigheter, så att man kan jobba utifrån riktiga förutsättningar då det gäller att få stopp på droganvändningen så tidigt som möjligt. Jag vet att Narkotikakommissionen inte är inne på denna linje. Men vi moderater, med stöd i alla fall från kristdemokrater och miljöpartister, anser att det är viktigt att det blir möjligt att ta prov på misstänkt narkotikaanvändning, även på barn under 15 år. Vid den utfrågning som utskottet hade i förra veckan fick vi dessutom stöd i vår uppfattning från representanterna från Rikspolisstyrelsen. Fru talman! Slutligen några ord om vårt förslag om föräldrastöd från polisen. Vi kräver att denna möjlighet ska utredas. Vi anser att det borde vara rimligt att föräldrarna har möjlighet till denna hjälp av polisen i de fall då man t.ex. inte får hem sina barn från miljöer som är direkt olämpliga för barnen. Jag kan i detta fall inte avhålla mig från att citera lite grann från det som utskottsmajoriteten skriver. Man skriver: "Utskottet har tidigare tagit avstånd från tanken i motionerna och hänvisat till att en sådan ordning riskerar att innebära en alltför stor belastning på polisens resurser." Ja, det står faktiskt: " - en sådan ordning riskerar att innebära en alltför stor belastning på polisens resurser." Är behovet, enligt utskottsmajoriteten, verkligen så stort att polisen skulle bli överbelastad om vi sade ja till detta? I så fall är det ju förfärligt att ni avstyrker vårt förslag. Eller har ni inte insett att polisens resurser är så katastrofala att den inte ens har möjlighet att ställa upp i de få fall som jag tror kan bli aktuella? Om det är så borde ni direkt efter denna debatt knacka på hos Justitiedepartementet och begära att polisen får rimliga resurser.

Fru talman! Det här betänkandet om unga lagöverträdare grundar sig på ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden i höstas. Vi kristdemokrater står bakom åtta av betänkandets elva punkter. Vidare finns vi med på tre av de sex reservationerna. Betänkanden i likhet med det som nu ligger på riksdagens bord tillhör det mest allvarliga vi har att debattera, eftersom det handlar om hur vi ska kunna hjälpa unga människor med hela livet framför sig men som av olika anledningar har kommit snett i det från första början. Ingen förnekar att det krävs fasthet och konsekvens i bemötandet av dessa ungdomar när de genom lämplig vård och behandling så småningom ska fortsätta sina liv som laglydiga medborgare. Men det är ändå viktigt att de straffande åtgärderna ej är så ingripande till sin karaktär att den unge brottslingen blir så stukad att han får svårt att resa sig. För att rehabiliteringen ska få önskvärd effekt är det till fördel om vården och behandlingen så långt som möjligt upplevs som meningsfull och som ett lyft till ett liv utan brottslighet. Därför anser vi att medling och familjerådslag bör bli allmänt förekommande. Att konfronteras med brottsoffret, be om ursäkt och komma överens om gottgörelse har i många fall där medling förekommit visat sig ha en mycket god effekt på den unge förbrytaren när det gäller anpassning till ett socialt liv utan brottslighet. Vi ser det som positivt att ett lagförslag om medling lär vara på gång. Här bör dock stor skyndsamhet iakttas för att snabbt få fram korrektionsmöjligheter som kan vara till hjälp för de ungdomar som tidigt i livet beträtt brottets bana. Mot bakgrund av att skyndsamhet inte precis har präglat regeringen när det gäller den försöksverksamhet med medling som förekommit bör riksdagen besluta om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag rörande medling under innevarande mandatperiod. I går kunde vi i Dagens Eko i radions P1 ta del av den alarmerande utvecklingen när det gäller ungdomar och narkotika samt att polisen minskar sina resurser för knarkbekämpning. En undersökning av Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning visar nämligen att polisens insatser mot narkotikan under senare år har minskat på många håll i landet. 12 av landets 21 polismyndigheter uppger att de minskar sina insatser. Antingen har narkotikarotlarna lagts ned och personalen överförts till allmänna spaningsrotlar eller också har narkotikarotlarnas personal minskat, som t.ex. i Blekinge där personalen, om jag hörde rätt, har minskat från 13 personer till 5 på några år. Mot bakgrund av minskade polisinsatser mot narkotikan är det synnerligen oroväckande att narkotikamissbruket ökar kraftigt samtidigt som det går allt lägre ned i åldrarna. På Maria Ungdomsklinik i Stockholm, Sveriges största mottagning för ungdomar med drogproblem, ser man hur alltfler ungdomar fastnar i narkotikamissbruk. På tio år har antalet patienter mer än fördubblats. Maria ungdom i Stockholm brukar ses som en temperaturmätare för tillståndet i landet. Överläkaren där, Stefan Sparring, beskriver situationen som mycket allvarlig. Han menar att temperaturen för länge sedan har passerat kokpunkten. Det han nu ser beskriver han som ett vilt experimenterande med droger av ungdomar som ibland bara är 12 eller 13 år. På Maria ungdom får man in allt yngre ungdomar, som har blandat alkohol, värktabletter, lugnande tabletter och ecstasy. Senast i förra veckan hade man en ungdom född 1988, alltså bara 12-13 år, som hade blandat alkohol och ecstasy. Överläkaren nämner hur de unga missbrukarna berättar för honom hur man kan göra jättebra röka genom att blanda kokain med ett annat ämne och köra i mikrovågsugnen. Att de tillverkar crack verkar de inte ha en aning om. Maria ungdom tog förra året emot 1 540 ungdomar. Motsvarande siffra för tio år sedan var 690. År Många av dem som kommer till Maria ungdom gör det genom rejvkommissionens försorg. Rejvkommissionen i Stockholm består av 18 poliser. Chefen Gerd Petersson konstaterar att ungdomar som tar de nya drogerna inte ser sig som missbrukare, eftersom man inte behöver använda några sprutor eller kanyler. Det är inte smutsigt och äckligt på något sätt. Man tar en färgglad tablett när man är uppklädd, det är fest och man är tillsammans med sina vänner. Stefan Kirnan är polis vid rejvkommissionen. Enligt honom sker försäljningen ofta på skolorna. Priset är lågt. En ecstasytablett kostar t.ex. inte mer än en drink på krogen. Stefan Kirnan menar att det på gymnasieskolorna finns möjligheter att få tag på vad som helst i narkotikaväg, även dopningsmedel och ibland t.o.m. vapen. Parallellt med ökningen av narkotikamissbruket bland de unga ökar även drickandet, vilket är allvarligt eftersom dessa missbruk ofta hänger samman. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning som länge gjort årliga undersökningar bland elever i årskurs 9 visar att det förra året var 40 % av pojkarna och 33 % av flickorna i nian som druckit alkohol senaste veckan. När man började göra denna undersökning 1986 var siffrorna 28 % för pojkarna och 22 % för flickorna. Det betyder en genomsnittlig ökning på närmare 50 % under de senaste 14 åren. Fru talman! Situationen är allvarlig och det krävs krafttag för att komma till rätta med den. Vi kristdemokrater anser att bekämpningen av narkotika måste fortsätta på bred front. De nu minskade polisinsatserna måste åter öka i omfattning. Förebyggande insatser i skolan har stor betydelse. Lokala brottsförebyggande råd i samarbete med skola, polis och socialtjänst spelar en viktig roll i arbetet. Givetvis har föräldrarna, vårdnadshavarna, det största ansvaret för att deras barn ej hamnar i knarkträsket. Men när de inte räcker till måste samhället gripa in. Vi anser att det är dags att ta ett radikalt grepp genom ändring av gällande lagstiftning, så att det blir möjligt med provtagning i form av urinprov och blodprov vid skälig misstanke om narkotikamissbruk också på barn under 15 år, allt för att kunna göra ingripanden så tidigt som möjligt. Ju tidigare åtgärder sätts in, desto större möjligheter att stävja missbruket. Det är viktigt att påpeka att denna provtagning ej ska användas i bevissyfte för att fastställa kriminalitet. Syftet skulle vara att ge socialtjänsten underlag för bedömning av vilka stödåtgärder som behövs i det enskilda fallet. Som en liten parentes kan jag nämna att jag såg på Rapport på TV, medan jag väntade på justitieutskottets tur. Där togs bl.a. upp det tilltagande narkotikamissbruket bland våra yngre. Det sades ha ökat tre gånger om under den senaste tioårsperioden. En skolelev som var orolig för att hans 14-årige lillebror skulle hamna i knarket menade att det enda raka är att ta urinprov i skolan. Redan 1995 uppmärksammade Rikspolisstyrelsen i rapporten Sållningsinstrument för analys av narkotika i urin frågan om provtagning på unga människor under 15 år. Rikspolisstyrelsen ansåg att polisen eller annat samhällsorgan behövde få tillgång till det verktyg som provtagning utgör för att hjälp snabbt ska kunna sättas in för att stävja ett begynnande narkotikamissbruk. Vidare föreslog Rikspolisstyrelsen en ändring i nuvarande lagstiftning för att möjliggöra provtagning på minderåriga. Om detta nämns inget i majoritetens betänkandetext. Däremot omnämns att den narkotikapolitiska utmaningen tar ställning mot att i lagen införa möjlighet till provtagning på ungdomar under 15 år. För en dryg månad sedan inbjöd kristdemokraterna utskottets ledamöter och övriga intresserade till en träff med föreningen Föräldrar mot narkotika, FMN. En av företrädarna, en kvinna, berättade bl.a. att den egna dottern hade dött av en överdos narkotika endast 15 år gammal utan att mamman anat vad dottern höll på med. Hade jag bara vetat, sade hon, då hade kanske min dotter varit i livet i dag. Vid denna träff var frågan om drogtest på minderåriga uppe till diskussion. FMN var för en lagändring, så att även personer under 15 år skäligen misstänkta för narkotikapåverkan ska kunna testas. Man menar att även om ett positivt drogtest är ett chockbesked, får i alla fall föräldern en tydlig indikation på att allt inte står rätt till och får agera därefter. Enligt Socialstyrelsen dör varje år några tonåringar i Sverige på grund av narkotikaförgiftning. Det senaste året man har statistik för är 1998. Då dog tre ungdomar i åldern 10-19 år av en överdos. En flicka var under 15 år. Det är inte orimligt att anta att dessa dödsfall kan komma att stiga i framtiden på grund av den förändrade attityden till narkotika bland ungdomen. Om däremot t.ex. polisen får möjlighet att drogtesta minderåriga kommer det att finnas större möjligheter än i dag att tidigt komma den unge missbrukaren till undsättning. Tvivelsutan är det ett stort avsteg från dagens regelverk, som förbjuder användning av tvångsmedel mot ungdomar under 15 år. Men enligt den s.k. proportionalitetsprincipen, som kan sägas gå ut på att ej ta i mer än verkligheten kräver, måste det anses försvarbart med en lagändring, eftersom den i förlängningen innebär att fler barnmissbrukare kommer att kunna räddas till ett meningsfullt och värdigt liv, några rentav från en för tidig död. Jag skulle vilja få svar från majoritetspartierna, Miljöpartiet undantaget, på frågan vad de tror om en lagändring av detta slag. Skulle man kunna upptäcka missbruket tidigare än man gör i dag? Fru talman! Jag skulle vilja uttrycka det så här: Om den lagändring som jag här beskriver skulle bidra till att en pojke eller flicka räddas från knarket eller att en pojke eller flicka räddas undan en för tidig död, är lagändringen med råge försvarad. Jag är övertygad om att nämnda lagändring skulle få de effekterna. Naturligtvis har ett positivt drogtest i sig begränsat värde. Värdefullt blir det först när det för föräldrar och socialtjänst fungerar som ett varningsskott och dessa i samverkan kan komma den unge till hjälp för att han eller hon ska bli fri från droganvändningen. Det är bråttom. Många unga drogmissbrukares liv står på spel. Remissvaren på Narkotikakommissionens betänkande behöver inte inväntas. Det innebär onödiga tempoförluster. Regeringen bör därför få i uppdrag att lägga fram ett lagförslag för riksdagen med den inriktning som här angetts. Fru talman! Jag står förstås bakom de reservationer där kristdemokraterna finns med, men för att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Ungdomar och deras brottslighet har flitigt debatterats under senare tid. Förra veckan hade justitieutskottet sin hearing om hur det fungerar med ungdomar som döms till vård inom socialtjänsten. Det var en bra uppföljning. Vi borde ha tätare uppföljningar på olika områden. Det gäller för oss ledamöter att få en bild av hur de beslut som vi fattar fungerar i verkligheten. Det visades på brister. Det var brister vad gäller vårdplanerna och det fanns behov av metodutveckling. I samarbetet mellan socialtjänst, åklagare och domstol fanns det på många håll stora brister. Det fanns också behov av uppföljning, av att stämma av och se vad det är som inte fungerar och av att göra saker och ting bättre. Vi borde alltså bli bättre på det området. Brister kan ju rättas till. Ytterligare samverkan på olika sätt för att få en ökad förståelse tror jag leder en bra bit på vägen. Det tycker jag framkom tydligt på nämnda hearing. Det behövs också mer tid, mer kraft och mer kompetens. Även detta tycker jag kunde tydligt utläsas. Att se möjligheter handlar det också om - allt för medborgarnas, ungdomarnas, bästa. Man ska inte bara se hindren. Jag tycker att det är bra att frågan om ungdomsbrottslighet lyfts upp. Det visar att vi tar frågan på allvar och att vi bryr oss och känner oss oroade inför rådande situation. Vi kan läsa statistik och även rapporter - flera har presenterats här - men det är också viktigt att vi politiker lyssnar - att vi ser och hör vad som händer ute i verkligheten. Det behövs ett fast och konsekvent agerande när det gäller unga lagöverträdare. Ungdomar ropar efter detta. De talar om att de finns och tydliggör detta genom att göra saker som de egentligen inte menar ända tills de blir hörda. Jag tycker inte att det är ett konsekvent agerande när ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård får vänta i nästan ett år. Det fick vi nämligen höra vid utskottets besök i Sollentuna. Nästan ett år hade gått efter det att dom om sluten ungdomsvård fallit men den här personen hade fortfarande inte fått en plats. Vilka signaler sänder vi ut med detta? Det är inte ett konsekvent agerande! Där måste vi bli mycket bättre. Det behövs fler platser så att de som lagförs kan tas om hand. Man kan fråga sig varför ungdomar tar till narkotika. Det är viktigt att penetrera handlandet. I min hembygd, i Båstad, finns det en skola som har arbetat med attityder och respekt. Utifrån samtal som jag har haft med elevrepresentanter kan man lyssna av vad som behövs. Många har dåligt självförtroende. Ungdomars självförtroende behöver alltså stärkas. Det behövs också många goda förebilder. Där har vi vuxna ett stort och tungt ansvar. Man vill ha familjekänsla och ha familjen, kompisar eller någon annan utomstående att utbyta förtroende med. Man vill kunna prata av sig och få svar på många av de frågor som man har. Att bry sig är en viktig egenskap hos föräldrar och vuxna. Det är också viktigt för den unge att sätta upp mål för vad man vill med sitt liv och att ha ett mål att sträva efter. Det behövs fler vuxna i skolan - skolpräst, skolvärdinna, kurator, ja, över huvud taget vuxna - som man kan prata med. Man kan inte prata med föräldrarna om allting. Därför är det viktigt att det finns vuxna som är tillgängliga. Det är raka och tydliga budskap som ungdomarna önskar. De säger: Det krävs i dag otroligt mycket av oss ungdomar. Vi hinner nästan inte med att vara ungdom. Man behöver tid för sig själv, för att prata och reflektera. Det här med att prata är något som vi gör alldeles för lite. En annan sak som kom upp är att föräldrar inte har någon koll på sina barns liv. Vad de gör och var de är som tonåringar bör ju föräldrarna veta. Föräldrar är alltså nummer ett, liksom att de tar sitt föräldraansvar och, framför allt, att de bryr sig. Klarar man inte av det som förälder måste vi se till att det finns ett stöd. Vi har många gånger pratat om hur viktigt det är att sätta gränser - gränser som ska följas. Därför är det lite synd att vi inte kan fortsätta med medlingsprojektet och med familjegruppskonferensen när man nu kommit i gång. Där har man nämligen byggt upp en kompetens. Dessutom har man fått flyt i verksamheten. Det gäller att ta vara på detta. Det tar ju lite tid att hitta rätt person vad gäller de här medlarna. Just arbetssättet med medling och familjegruppskonferenser är att sätta gränser och att lära ungdomarna att förstå värderingar. Det gäller att kunna förstå hur de som blivit utsatta för ett brott känner och upplever. Har man inte fått lära sig det tidigare finns här i alla fall ett tillfälle när det gäller att förstå värderingar. Tillkännagivandet angående särskilda häktesplatser för unga tycker jag är ett stort lyft. Vi behöver detta och det är därför glädjande att vi kom till det resultatet i utskottet. Ingemar Vänerlöv ställde här i talarstolen en direkt fråga om drogtest men jag tror att det behövs annat än drogtest. Jag tror nämligen att det behövs andra funderingar och att vi måste lyfta upp familjeansvaret, liksom detta med att vi vuxna är goda förebilder. Jag har funderat mycket på detta. Man kan titta närmare exempelvis på drogtest som utförs på våra anstalter. Vad har detta lett till? Har det lett till en minskad användning av narkotika? Tyvärr är det inte så. Jag tror att vi måste gå andra vägar för att möta detta och för att särskilt penetrera frågan om varför ungdomar använder narkotika. Fru talman! Avslutningsvis nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Gunnel Wallin, jag sade aldrig att drogtest är allena saliggörande. I stället räknade jag upp en mängd olika faktorer som spelar in och som måste finnas med i sammanhanget. Jag talade även om föräldrars yttersta ansvar osv. Det ena utesluter dock inte det andra. Jag och vi kristdemokrater, liksom några partier till, menar att det här är ett mycket viktigt komplement till alla andra insatser som vi måste ta till. Gunnel Wallin jämför med drogtest på våra fängelser men där är det i ett avseende en otroligt stor skillnad. Där är man ju inte under 15 år. Antag att man, om drogtest får göras på barn under 15 år, träffar på en 12 eller 13-åring, som ju praktiskt taget har hela livet framför sig. Ju tidigare insatser sätts in, desto större verkan kan de ha. Jag bedömer att prognosen är mycket bättre när det gäller att behandla en 12-årig missbrukare jämfört med hur det är med en missbrukare som kanske är 40 år.
Fru talman! Jag kan bara säga att jag tror att man måste bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan de vuxna och barnen. Jag tror inte att vägen är att tvinga någon till test. Om det är fråga om tonåringar tycker jag att det är föräldrarna eller vårdnadshavarna som är skyldiga att se efter var de håller till och håller hus och att ha ansvar för dem. Det är inte enkelt att skaffa sig barn, men man måste vara medveten om vilket ansvar man har som förälder. Om man behöver hjälp ska man få det, men man måste ju lära sig att se och veta var ungdomarna är.
Fru talman! Jag vill ställa en rak fråga till Gunnel Wallin: Tror Gunnel Wallin att narkotikamissbruk kan upptäckas tidigare än i dag om det skulle bli tillåtet med provtagning på ungdomar under 15 år när dessa kan skäligen misstänkas för narkotikamissbruk?

Fru talman! Vi har ett synnerligen viktigt betänkande att diskutera. Det är ganska allmänt känt att kriminalitet är någonting som gärna återkommer om det väl har börjat. Kan man då sätta stopp tidigt med fasthet och konsekvens, som vi alla är överens om, för unga lagöverträdare är det mycket välkommet. Jag hade tyvärr inte själv möjlighet att vara med på utskottsutfrågningen förra veckan, men jag gissar att en hel del intressanta saker sades där. Jag hoppas att det finns minnesanteckningar som jag senare kan ta del av. Bakgrunden har det pratats en hel del om hittills i talarstolen i kväll. Det gäller allt från de personliga tragedier som dessa unga befinner sig i, med föräldraskap som har resignerat, missbruk, sprit, narkotika och en härlig progressiv kurva, som Ingemar Vänerlöv utmärkt redogjorde för. Vi kan fortsätta om bakgrunden, men jag tänkte mer ta upp just frågan om vilka påföljder domstolarna kan ha att leverera. När det gäller möjligheten att överlämna till vård inom socialtjänsten är det ganska viktigt att det förutom fasthet och konsekvens präglas av snabbhet och uppföljning, och inte minst att det finns kvalitet i de vårdplaner som ligger till grund för ett sådant här beslut från domstolen att sätta dessa unga människor i program. Här finns det mycket att önska - det behöver man inte gå till någon utfrågning för att veta. Det varierar enormt mellan kommunerna. Bristerna är stora. Det varierar från rena skämtet, där man sitter med någon fritidsledare och pratar om att knark är farligt - "det låter intressant", säger den unge, som redan har knarkat tio gånger - till riktigt tuffa program. Jag skulle i det här fallet vilja slå ett slag, vilket jag hoppas kommer att analyseras i den utvärdering som vi väntar på, för att socialtjänsten ska ha möjlighet att köpa in program med kvalitet. Det är inget konstigt att det finns privata vårdgivare som ger kvalificerade program, inte minst på missbruksområdet eller inom andra sociala delar. Att t.ex. sätta en ung människa på glid i ett effektivt program från KRIS och låta människor med egen erfarenhet tala om hur extremt illa det kan gå ökar trovärdigheten mer än om man sitter i ett program i en kommun där man pratar med en fritidsledare som säger att det är farligt med knark. Det kan vara så, men det finns också många fritidsledare som är bra i den delen. Ett annat perspektiv på det här som är aktuellt för oss gäller domstolarna. Det är ju domstolarna som bestämmer om vårdplanerna håller den kvalitet som läggs fram. Det är domstolarna som bedömer om de kan kan döma till en åtgärd. Det måste finnas en vårdplan. Då är det allvarligt att höra debatten om vad som händer med våra tingsrätter. Om de centraliseras på några få ställen blir det väldigt långt från varje tingsrätt till flera kommuner och svårt att hålla en effektiv och bra kontakt. Jag vet av egen erfarenhet att det är rätt bra om domaren i fråga kan slå en signal till socialtjänsten och ha lite lokal förankring. Det är ett brandtal för våra mindre tingsrätter, därför att effektiviteten och möjligheten att ge en bra påföljd påverkas av det. Men det finns andra argument på domstolsområdet. Sedan är det frågan vem som ska ta ansvar för det här. Jag tillhör nog dem som än så länge känner sig ganska förvissade om att unga människor inte hör hemma i kriminalvården. Den är inte till framför allt för ungdomar. Det moderata förslaget på det här området, sammanvägt med tanken att vi inte i straffmätningen ska ta hänsyn till ungdomars ålder, är något som oroar mig lite. Det är, milt uttryckt, en väl repressiv syn från Moderaterna som kommer fram i deras reservation på det området. Dessutom är det moderata förslaget om experiment med polisstöd till föräldrar väldigt spännande men lite märkligt, om man tänker på vilka signaler det skickar ut om föräldrars ansvar för sina barn, om det ska bli ett polisansvar för barnen. Det kan bli en lätt utväg: Oj, nu lyder inte Pelle mig, så nu ringer jag polisen. Det blir lite konstigt. Missbruk och drogtester fick jag en fråga om från Ingemar Vänerlöv. Det är klart att om vi drogtestar alla unga som börjar fyran i grundskolan kommer vi att upptäcka jättemycket tråkiga saker. Det kan vi driva så långt. Poängen är att mot Ingemar Vänerlövs tes måste man kanske också försöka väga integritetsaspekter och andra effekter. Att säga att det blir effekter på samhällsklimatet är att ta i, men det blir problem. Jag är i alla fall beredd att avvakta remisserna på det här, för jag tror att det kommer fram en hel del synpunkter ur integritetsaspekt. I fråga om medling och familjegruppskonferenser ser vi liberaler fram mot att det snabbas på. Mitt enkla budskap till Justitiedepartementet är att vi snart ska få det här på vårt bord. Det vore bra. Fru talman! För att vinna lite tid yrkar jag härmed bifall endast till reservation nr 1.
Fru talman! Jag sade aldrig någon gång att alla elever ska testas, utan jag försökte hela tiden uttrycka det så att det skulle ske endast vid skälig misstanke. När vi sedan kommer in på integritet är jag medveten om att det är svåra frågor. Samtidigt måste det vägas mot vad man räknar med att kunna vinna. Jag menar att man därmed tidigare än i dag får chansen att upptäcka om det förekommer narkotikamissbruk hos våra minderåriga. Jag skulle vilja ställa samma raka fråga till Johan Pehrson som jag ställde till Gunnel Wallin: Tror Johan Pehrson att narkotikamissbruk kan upptäckas tidigare än i dag om det blir tillåtet med provtagning på ungdomar under 15 år då de skäligen kan misstänkas för narkotikamissbruk? Det går att bara svara ja eller nej.
Fru talman! Svaret är ja. Skillnaden mellan Ingemar Vänerlöv och mig i det här fallet är att det finns ett pris. Jag vill veta det priset innan, men Ingemar Vänerlöv är beredd att betala vad som helst.
Fru talman! Att säga att jag betalar vad som helst är väl att ta i. Jag nämnde i mitt anförande mamman som hade mist sin 15-åriga dotter på grund av att hon hade tagit en överdos. Jag är övertygad om att alla de föräldrar som har missbrukarbarn och som upplever att det är otroligt svårt att handskas med den situationen hade varit glada om de hade fått ett mycket tidigt besked genom ett drogtest, kanske av typen "visste du att din 12-årige son har blivit påträffad med narkotika i kroppen". Nu har ungdomar kanske förmåga att dölja det hela, och det upptäcks flera år senare. Då är det mycket svårare att åtgärda det. Jag menar att man gör väldiga tempovinster i behandlingen av våra unga och minderåriga när de råkar illa ut på det här sättet.
Fru talman! Ingemar Vänerlöv har väldigt goda intentioner, och jag ifrågasätter inte dem. Han vill väldigt väl. Om vi ska prata om de män och kvinnor som har förlorat sina barn genom överdoser kan man ju vid ett längre samtal med dem ganska snabbt komma fram till att deras första krav, önskemål och diskussioner om dessa personliga tragedier inte handlar om att punkten 1 är drogtest, punkten 2 är drogtest och punkten 3 är drogtest, och sedan kommer något förslag om vad de skulle vilja ha haft för hjälp och stöd innan. Det är fråga om vad som har brustit i den sociala omsorgen dels för familjen internt, dels vad gäller stöd från skola och socialtjänst osv. Jag är ganska säker på att dessa människor i första hand lyfter fram andra saker som skulle ha kunnat förhindra detta. Drogtest är inte någon sorts quick fix på detta område.

Fru talman! Åsiktsskillnaderna mellan partierna när det gäller åtgärder för unga lagöverträdare tycker jag egentligen inte är så hemskt stora. Det är moderaterna som avviker från de andra partierna. Annars finns det totalt sex reservationer, varav en - den första reservationen - nästan inte kan räknas därför att det i denna står om medling och familjegruppskonferenser. Majoriteten av partierna är för att medling införs. Det har vi tydligt deklarerat. Det förekommer nu förslag om hur man ska kunna arbeta in det i systemet. Det pågår medlingsprojekt på olika ställen i hela vårt land, så det behövs egentligen ingen reservation. När det gäller familjegruppskonferens ingår egentligen medling. Det är en ingrediens i det. Socialutskottet har också sagt att man ska införa familjegruppskonferenser inom det området, och det är bra att studera hur det utfaller först. Sedan kan vi sammanföra båda sakerna. Miljöpartiet är med på en reservation, och det gäller just drogtest, som har diskuterats livligt här. Att vi har hamnat vid vårt ställningstagande beror inte på Rikspolisstyrelsens åsikter utan på föräldrarna, som har upplevt traumatiska händelser med sina barn. De säger med stor inlevelse att det är värdefullt att kunna göra ett drogtest som en del när det är så illa. Ofta har dessa föräldrar inte en aning, som sades här, om vad som försiggår. Resultatet från ett test skulle kunna vara den tidiga signal om att göra mer som dessa föräldrar önskar sig. Det är inte tal om någon rutinmässig provtagning - det står tydligt i reservationen - utan det måste göras med stor urskiljning och när det finns starka misstankar. Visst är kroppsbesiktning ett stort ingripande när det gäller barn, och det får användas med oerhört stor urskiljning. När vi kommer till överlämnande till socialtjänst behövs det också förändringar. Vi hade en utskottsutfrågning där det tyvärr framkom att det i dag inte finns någon riktig struktur. Jag har tidigare sagt från denna talarstol att jag önskar att vi vidtar åtgärder. Det måste finnas en viss dokumentation av vad som sker med de unga som hamnar inom socialtjänsten. Det måste också ske en utvärdering. Man ska också kunna ingripa när de unga inte vill ställa upp. Det bygger till viss del på en överenskommelse mellan socialtjänst och den unge. Ibland kommer en sådan inte till stånd, och då är det problematiskt. Då är de unga ute och vimlar i miljöer där de inte skulle vara. Där måste det ske någonting. Det kommer säkert att till nästa år finnas lite mer material om detta. Vi hade utfrågning förra veckan, och det är sådant som växer fram och tydliggörs. Men att kriminalvården, som Jeppe Johnsson och moderaterna föreslår i en reservation, ska ta hand om dessa unga och föra samman dem i vad som låter som stora enheter med bara ungdomar tror jag inte är en bra lösning. Det ser vi också på fängelsevistelser. Det är inte bra att sammanföra personer som har samma problem. Därför har vi försökt att få alternativ till fängelserna, som har varit mycket bättre. Jag tänker på elfotbojan och andra åtgärder. Utvärderingar har visat att det är bättre att ha dem utanför anstalterna så mycket man kan. Det gäller absolut de unga. Att sedan ta del av kriminalvårdens erfarenheter är inte fel, men jag tycker fortfarande helt klart att det är socialtjänsten som ska blandas in. Det tycker glädjande nog också en majoritet av partierna. Ingemar Vänerlöv raljerar och säger att kristdemokraterna är med på så väldigt många punkter. Vad jag kan se är kristdemokraterna med på tre reservationer av totalt sex, så det är inte så väldigt många nya förslag som framförs. Jag tycker att skildringen av knarksituationen var riktig. Det vet vi ju. Det är en allmän kunskap som vi har. Därför tillsattes Narkotikakommissionen, som har kommit med sitt betänkande. Det kräver en rad åtgärder, och det är väldigt svårt - inte minst vad gäller attityderna. Det svåraste av allting, som har sagts här, är kanske att ta ansvar som vuxen, bry sig om och ge tid och uppmärksamhet i denna stressade tillvaro där många föräldrar har det väldigt bekymmersamt. Där krävs det också andra åtgärder. Jag tänker närmast på sex timmars arbetsdag. Det skulle kunna vara en åtgärd för att ge vuxenvärlden tid.

Fru talman! När jag hör Kia Andreasson lite slarvigt slänga ur sig att moderaterna vill föra ihop ungdomar som har begått brott i stora flockar och låsa in dem kan jag faktiskt inte bärga mig. Jag trodde att Kia Andreasson, som normalt brukar vara ganska påläst, hade läst våra motioner. Om kammaren ursäktar ska jag läsa upp lite grann. Rubriken är "Inrätta särskilda kriminalvårdshem". Så här står det: "Vårt förslag till påföljden ungdomsstraff kommer att skilja sig från vanlig verkställighet av fängelsestraff, bl.a. genom att straffet bör verkställas på särskilt inrättade kriminalvårdshem. Vid utformningen av dessa hem bör man ta till vara erfarenheterna från § 12-hemmen. Till kriminalvårdshemmen bör personal rekryteras som har särskild erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Kriminalvårdshemmen bör också ha en högre personaltäthet än inom kriminalvården i övrigt. Utformningen och lokaliseringen av hemmen bör ske med utgångspunkt från behandlingsbehovet och det pedagogiska innehållet." Tar Kia Andreasson tillbaka sitt påstående, som är totalt felaktigt?
Fru talman! Nej, det gör jag inte. Det var bra att Jeppe Johnsson läste upp detta, för jag kan inte riktigt förstå hur moderaterna tänker. Ska alla ungdomar som begår brott vara inom slutenvården och på kriminalvårdshem? Vi har ju i dag alternativ till fängelser. Jeppe Johnsson nämnde just § 12-hem. De ungdomar som inte har begått så allvarliga brott får andra alternativ, och det är socialtjänsten som ska göra en vårdplan. Min fråga till Jeppe Johnsson är om alla ungdomar ska dras över en kam och sättas i kriminalvårdshem som är slutna.
Fru talman! Jag förstår att det inte räcker att jag läser ur motionen. Det är bättre att Kia går hem och läser själv. Hon har någon sorts föreställning om att moderater är elaka och vill unga illa. Det smärtar mig att det faktiskt finns folk i kammaren som kan uppträda på det sättet. Jag ska bara läsa någon mening - sedan kan Kia gå hem och läsa själv: Vi anser att det inte helt går att avvara frihetsberövande påföljder för unga. Det är alltså inte alla unga, men det finns några som det krävs frihetsberövande påföljder för. Det behöver inte vara fler än dem som får denna påföljd i dag. Kia Andreasson! Innan Miljöpartiet och Kia Andreasson kastar ur sig sådana här oförskämdheter gentemot vår politik och försöker svärta ned vårt engagemang när det gäller att tillrättavisa unga brottslingar skulle jag verkligen rekommendera att ni läser våra motioner.
Fru talman! Jag har verkligen gjort det, och jag har försökt sätta mig in i vad det är ni föreslår. Men jag får ju svaret här. Jeppe Johnsson säger helt klart att det inte är fler än i dag, utan det är samma personer som sitter på § 12-hem. Vad är det då för skillnad? Det är precis det som jag inte kan finna. Vad ska kriminalvården göra med de andra? Vi har § 12-hem som är slutna för just de ungdomar som begår de grövsta brotten. Vad är skillnaden jämfört med moderaternas kriminalvårdshem? Jag finner inte den. Jag får inte heller något svar om vad alla de andra ungdomarna, som inte har begått de här grova brotten, ska göra inom kriminalvården.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt varför jag blev apostroferad här. Om Kia Andreasson slår upp betänkandet på s. 3 och 4 kan hon se att betänkandet är indelat i elva delar, punkter eller moment, som man brukar säga. Det finns sex reservationer, och vi är med på tre. Exakt så här sade jag i mitt anförande: Vi kristdemokrater står bakom åtta av betänkandets elva punkter. Vidare finns vi med på tre av de sex reservationerna.
Fru talman! Med den skildringen verkade det som att det var mer omfattande, Ingemar Vänerlöv, än det i själva verket var. Kristdemokraterna står bakom tre reservationer. Sedan gäller det det här med punkter. Så har vi aldrig diskuterat betänkanden med reservationer. När man sammanför detta så här i två meningar verkar det väldigt omfattande i mina öron.
Fru talman! I demokratins namn har jag väl den uppfattningen att var och en som talar gör upp sitt eget tal och sitt anförande som han eller hon finner bäst.
Fru talman! Det var därför som jag ville reda ut det lite grann, så att det blev tydligt att det inte var så omfattande som Ingemar Vänerlöv ville ge sken av. Det är alltså tre reservationer av totalt sex som finns i detta betänkande, varav en egentligen inte skiljer sig från majoritetens ståndpunkt.

Fru talman! För de mest välartade ungdomar är det naturligt att testa de gränser som vuxenvärlden har satt upp. Därför är vi alla medvetna om att det inte är lätt att vara tonårsförälder. Men ungdomar sätter sig inte upp bara mot föräldrarnas auktoritet. De håller också på att finna sin plats i vuxenvärlden. Därför är det viktigt att de möts av ett entydigt budskap när det gäller de enklaste normerna för hur vi ska leva tillsammans i ett samhälle. I vårt dagliga liv möter vi ungdomar som går över sina gränser. Då är det vår skyldighet att säga ifrån. Man kan säga ifrån på olika sätt. En gång när jag åkte tunnelbana terroriserade två pojkar i elvaårsåldern hela vagnen, men det behövdes inte mer än att jag bestämt sade till dem att sätta sig och vara tysta för att de skulle göra det och t.o.m. be om lov när de skulle gå av vid nästa station. Jag tror inte att de här pojkarnas föräldrar hade gett dem tillåtelse att störa tunnelbaneresenärer. Jag tror att de kände sig stora och övermodiga när de inte var under föräldrarnas uppsikt. Då behövde de höra att inte heller andra människor fann sig i att bli störda. Fru talman! Även när ungdomar begår brott är vår inställning att samhällets uppgift är att visa dem till rätta, och målet med ingripandet är att ungdomarna ska komma tillbaka till samhället som goda medborgare. Vår livsstil förändras. Ungdomar påverkas av andra saker än när jag var liten. Detta leder till att brottens karaktär också förändras. Men grundinställningen måste fortfarande vara den att den unge lagöverträdaren måste få en ny chans i sitt liv. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga motioner.
Fru talman! Jag vill gärna instämma i vad Nalin Pekgul säger om att det gäller för samhället och för oss vuxna att säga ifrån. När det har gått så illa att föräldrar och skola har gjort vad de kan göra måste också samhällets uppgift vara att säga ifrån och rätta till. Kia Andreasson nämnde i sitt anförande att det i alla fall som hon uppfattade det - jag får väl ta henne på orden den här gången - framkom att det inte var någon riktig struktur i den påföljd som vi diskuterade, nämligen överlämnande till vård inom socialtjänsten. Jag tror inte att Nalin Pekgul har undgått vår kritik när det gäller hur den här påföljden i mångt och mycket fungerar och har fungerat. Det finns undantag då den fungerar bra, och där den kan vara nyttig. Men min kritik är oftast att den kommer in alldeles för sent. Jag skulle vilja ge ett litet exempel på att Nalins parti och samhället här i Sverige har haft en övertro på samhällets möjlighet att tala brottslingar till rätta. Jag tror många gånger att man börjar alldeles för sent. Man måste börja mycket tidigare. Ett tragiskt exempel är det här: Strax före jul misshandlades en spärrvakt med utländskt utseende grovt av två skinnskallar. Meritlistan för en av förövarna förskräcker. I december 1998 skallade han och slog sönder ansiktet på en annan tonåring. Påföljden blev vård inom socialtjänsten. I december 1999 dömdes han för misshandel, sparkar och slag, häleri och skadegörelse. Han hotade att döda en av poliserna som grep honom. Påföljden blev vård inom socialtjänsten. I juni 2000 skallade, sparkade och slog han en person i ansiktet. Han slog en Jag förstår att Nalin inte kan uttala sig om enskilda fall. Men är det tydligt av samhället att säga ifrån på det här sättet?
Fru talman! Jag är övertygad om att det alltid finns brister i olika påföljdssystem. Därför avser regeringen att se över påföljdssystemet när det gäller sluten ungdomsvård och när det gäller vård inom socialtjänsten. Men det är precis som jag sade i början. Brottens karaktär förändras, och det kanske krävs nya metoder för att möta det här. Just nu har jag inga färdiga förslag, men regeringen avser att återkomma med analysen av socialtjänsten och hur det påverkar påföljdssystemet.
Fru talman! Vi har kommit ganska långt i den här kammaren när en representant för Socialdemokraterna erkänner att det faktiskt finns brister i hur vi tar hand om ungdomar. Det här med att se över är ju faktiskt ett ganska långt steg i den här kammaren. Jag talade i mitt anförande, för att gå över till en annan sak, om föräldrastöd från polisen. Precis som Johan säger är det naturligtvis viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar. Men den som vill ta ansvar behöver ibland stöd för att kunna ta det här ansvaret. Då skriver utskottsmajoriteten så här - jag repeterar vad jag sade i mitt anförande: Utskottet har tidigare tagit avstånd från tanken i motionerna och hänvisar till att en sådan ordning riskerar att innebära en alltför stor belastning på polisens resurser. Jag utgår från att Nalin Pekgul står bakom utskottsmajoritetens text. Menar då Nalin Pekgul att föräldrarnas behov av de här tjänsterna från polisen är så pass stort att det skulle stjälpa hela polisen och att man inte skulle orka med det? Om det nu är så undrar jag om det inte oroar Nalin Pekgul.
Fru talman! Nu ska jag försöka hålla ordning på det Jeppe Johnsson sade. Först gällde det att jag i det förra replikskiftet sade att det alltid finns brister. Jag är nog inte den första socialdemokraten som säger det; i så fall undrar jag vilka socialdemokrater Jeppe Johnsson har träffat. I alla system finns det brister, men man försöker gå vidare. När det gäller föräldrastöd från polisen kan jag inte komma ifrån att i alla andra sammanhang vill moderaterna att samhället inte på något sätt ska lägga sig i familjens angelägenheter. Dem ska familjen sköta själv. Jag kan inte riktigt förstå varför man just i det här läget ska tvinga polisen att gå in och ingripa i det som ni alltid tycker att föräldrarna är bäst på. Jag ställer alltså frågan tillbaka.
Fru talman! Jag ska ställa en rak och kort fråga till Nalin Pekgul som hon kan svara antingen ja eller nej på. Det går förstås även att svara mer utförligt, för den delen. Tror Nalin Pekgul att narkotikamissbruk kan upptäckas tidigare än i dag om det blir tillåtet med provtagning på ungdomar under 15 år när det finns skälig misstanke om missbruk?
Fru talman! Eftersom det här är en riksdagsdebatt tänker jag inte svara ja eller nej. Jag tjänar inga pengar på det. Man ska vara restriktiv när det gäller att ta till tvångsmedel mot 12-13-åringar. Jag tycker att även Ingemar Vänerlöv borde inse att det kan göra mer skada än nytta. Sedan är faktiskt frågan på remiss, och vi ska inte föregripa den remissbehandlingen. Dessutom har Narkotikakommissionen varit emot detta. Jag tycker att det är tillräckligt många skäl för att vänta och se.
Fru talman! Nalin Pekgul säger att detta kan göra mer skada än nytta. Som jag sade i mitt anförande är det ett stort avsteg från nuvarande lagstiftning att tillåta tvångsmedel på ungdomar under 15 år. Det är vi alla medvetna om. Men jag försökte också så tydligt och utförligt jag kunde redogöra för vad vinsterna, om vi får använda det ordet, skulle kunna bli med detta. Om det blir tillåtet med sådan här provtagning på ungdomar under 15 år när de är skäligen misstänkta är jag övertygad om att det kan leda till att ett missbruk upptäcks betydligt tidigare än i dag, vilket i förlängningen kan leda till att den unge kan räddas till ett normalt liv och vi i vissa fall kanske t.o.m. räddas undan en för tidig död. Det ligger i den ena vågskålen, Nalin Pekgul. I den andra ligger att det kan bli - jag är medveten om det - vissa integritetsöverskridanden osv. Vi är alla ofullkomliga människor, och det begås fel på alla nivåer i samhället. Det kommer det att göra här också. Men jag vill påstå att den vågskål väger tyngst där man kan räkna med att kunna rädda ungdomars liv. Jag tror inte att någon ung person går under på grund av någon handling som möjligen, för en kort tid, kan ha upplevts som något integritetskränkande.
Fru talman! Det är klart att vi har olika syn på detta. Vi är skeptiska till att flytta ned tvångsmedel i yngre åldrar. Som jag sade tidigare kan det göra mer skada än nytta. Vad jag inte riktigt kan förstå är att ni hela tiden är ute efter vad polisen ska göra. Polisen ska hjälpa föräldrarna att ta hem ungarna, polisen ska kontrollera om de har tagit narkotika eller inte osv. Samtidigt representerar Ingemar Vänerlöv det parti som skär ned på all ungdomsverksamhet runtom i Sveriges kommuner. I Stockholm, och i Tensta där jag bor, ingår ni i en majoritet som tar bort fritidsgårdar, parklekar och alla vuxna människor som ska finnas runtomkring barnen. Allt detta skär ni ned på, och sedan talar ni igen om mer pengar till polisen och mer kontroll, förstör ännu mer och skadar barnen ännu mer.

Fru talman! Jag hade faktiskt i den här debatten tänkt stryka ned anförandet till ett minimum. Men efter att ha suttit och lyssnat på debatten tycker jag att många frågor är uppe i luften. Även om vi har debatterat dem många gånger förut är det kanske viktigt att ta upp dem i alla fall. Men först, fru talman, vill jag uttrycka min stora glädje över det tillkännagivande som utskottet ger till regeringen, nämligen att man ska låta utreda frågan om en särskild reglering för hur häktade personer under 18 år ska behandlas. Vi har överallt i rättsväsendet regleringar av hur man behandlar de unga - när det gäller möjlighet att använda tvångsmedel, när det gäller att förhöra, när det gäller att anhålla. Vi har särskilda skäl för att man ska få häkta dem och särskilda regler för hur man kan döma dem till fängelse. Vi har ett särskilt påföljdssystem för unga lagöverträdare. Men ett område där det inte funnits någonting är hur unga människor som är häktade ska behandlas och vilka regleringar som ska gälla för dem. Vi har i flera år motionerat om att man skulle behöva se över detta. Unga människor under 18 år har speciella behov, och just häktningstiden vet vi även av många vuxna kriminella upplevs som en väldigt jobbig period. Vi är alltså oerhört glada över att det nu är en majoritet som står bakom detta. Ett enigt utskott säger att vi ska utreda och se över detta och försöka skapa en särskild reglering för att se till att de unga som ändå hamnar i häkte ska bli behandlade som de barn de faktiskt är. Men sedan, fru talman, vill jag kommentera en del av de saker som varit uppe i debatten utifrån de reservationer som finns. Den största fråga som debatterats har handlat om överlämnande till socialtjänst. Denna fråga har varit uppe gång på gång i utskottet. Sedan jag kom in i riksdagen 1994 har detta väckts hela tiden. Vi i Vänsterpartiet är helt överens om att det finns brister i socialtjänsten. Det finns brister i vad som händer när domstolen har beslutat om överlämnande till socialtjänst. Men det finns också många fall där det fungerar bra, och dem hör vi aldrig talas om. Det är ju det som är det fina: Om det har blivit ett överlämnande till socialtjänsten från domstolen, man genomför en bra behandling och den unge rättar till sig och aldrig återkommer i statistiken igen, då får vi ju aldrig höra talas om det. Det måste man tänka på. De fall vi hör talas om är ju när det inte har lyckats. Det är lätt att få en bild av att det här är en fullständigt meningslös påföljd, men så är det inte. Det har funnits brister i underlag, statistik, forskning och uppföljning, så det är svårt att ha ett underlag. Det här kommer att följas upp framöver. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är oerhört viktigt att man har kvar detta, att det är socialtjänsten som ska ha huvudansvaret när det gäller våra barn och unga - oavsett om de har begått brott, om det beror på sociala problem hemma osv. Ofta är det ju så att de inte enbart är brottslingar. Det finns oftast en mycket komplex social situation runtomkring. Och det är ju det som är socialtjänstens uppgift och kanske inte kriminalvårdens, som har en helt annan roll att spela i rättsväsendet. Det är ganska intressant att moderaterna hela tiden hävdar att detta med överlämnande till socialtjänst är misslyckat. Vi fick ett speciellt fall refererat. Den här personen återkom igen och igen, vilket skulle vara ett bevis för att överlämnande till socialtjänst var fullständigt omöjligt. I stället för att diskutera vad socialtjänsten ska göra och hur man kan förbättra den, vilket jag tycker är den rimliga debatten, vill man att kriminalvården ska ta hand om detta. Om man ska använda moderaternas resonemang borde det i rimlighetens namn vara oerhört viktigt för dem att avskaffa fängelsestraff. Är det någonting vi har statistik på är det att väldigt många blir återfallsförbrytare. Vi vet också att ju längre straff man har, desto större är risken att man återkommer till fängelset. Men i det fallet förordar moderaterna i stället hela tiden längre och längre straff och att det ska vara fasthet och konsekvens. Om inte påföljden fungerat borde moderaterna fundera över om fängelse fungerar. Det handlar egentligen inte om det, utan om vilken syn man har på brott och straff. Även om man inte säger det tydligt anser ju moderaterna att de som begår brott ska straffas även om de är unga. Det är inte vård och behandling det handlar om. Vore det så skulle man ha en helt annan syn på det här. Sedan, fru talman, skulle jag vilja lyfta fram frågan om drogtester på dem som är under 15 år. Ingemar Vänerlöv har framhållit den här frågan väldigt mycket i den här debatten. Jag måste ändå ta upp att det finns saker som inte har framkommit och som Ingemar Vänerlöv uppenbarligen heller inte har tittat närmare på. Om det nu skulle vara så viktigt och så effektivt att drogtesta ungdomar under 15 år och om det är ett medel som kan användas för att ge möjlighet till rehabilitering, vi räddar någons liv, skulle jag vilja veta: Har Ingemar Vänerlöv tittat närmare på statistiken för dem som är över 15 år? Om vi tittar på 15 ringar som drogtestats, som blivit påträffade med droger när polisen tagit dem, kan vi fråga hur många av dem som fått vård och behandling. För hur många av dem är det här ett effektivt medel? Jag tror att det är detta vi behöver diskutera när det gäller drogproblematiken. Trots att vi upptäcker många unga människor med drogproblem finns det i dag inte vård och behandling. De här insatserna finns inte. Det har skurits ned överallt. Det är det stora problemet, inte att vi behöver testa dem ännu tidigare. Vi måste ju se vad vi uppnår med de tester vi redan gör. Där tycker jag att det är stora problem. Det går åt stora resurser för att testa, samtidigt som vi minskar resurserna till vård och behandling. Där är det oerhört viktigt att titta på vad det är vi ska satsa på. Vilka åtgärder är viktiga för att långsiktigt uppnå ett minskat narkotikamissbruk? Det är inte som jag hörde från talarstolen, Ingemar Vänerlöv. Om en polisman i dag påträffar en tolvåring som han skäligen misstänker - för det var ju bara då man skulle få testa - är drogpåverkad, så att man egentligen skulle vilja testa, har han också skyldighet att plocka upp den unge från den miljön och köra hem honom eller henne till föräldrarna. Med föräldrarnas medgivande får vi faktiskt ta ett drogtest på dem som är under 15 år. De föräldrar som svarar nej när polisen kommer hem med en drogpåtänd tolvåring och säger "vi har skälig misstanke att det här barnet är drogpåverkat, och vi tycker att ni borde ge ert medgivande så att vi kan ta ett drogtest", hade inte reagerat även om polisen hade kommit hem med en papperslapp och sagt att man har testat och att ert barn är påverkat. Jag vet inte riktigt vad det är för värld man lever i när man tror att ett test som polisen tar och en papperslapp skulle förändra drogsituationen och rädda några. Det handlar om helt andra insatser. Jag tror att den stora faran är när man tror att rättsväsendet och tvångsmedel ska hjälpa till att lösa sociala problem och när man inte ser att man samtidigt skär ned på område efter område. Vi vet att det har effekt på våra unga när de växer upp. Men vi skär ned på den sidan, och vi svarar våra ungdomar med att vi tillåter drogtester på barn, vi låter polisen jaga er i mycket större utsträckning, vi låter polisen hämta hem er osv. Samtidigt tar vi bort deras fritidsgårdar, vi tar bort deras drogfria alternativ. Då kommer vi att få ungdomar som snarare vänder sig mot samhället. Och det är ingen bra grund för att bekämpa ett påbörjat drogmissbruk. De tar avstånd från polis, från socialtjänst, från vuxenvärlden därför att de upplever en repressiv hållning. Tar vi bort allting som har betydelse för dem kommer vi bara att misslyckas. Därför Ingemar Vänerlöv tror jag inte att det här är rätt väg att gå. Genom att göra det här och inte möta de andra behov som verkligen finns, genom att inte undersöka hur drogtester på dem som är mellan 15 och 18 år används och utvecklas förlorar de bara tilltron ännu mer. Vad ger det för signaler när den 15-åring som redan har testats positiv tre gånger fortfarande inte får någon vård och behandling? Det är där vi ska vara vaksamma. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till förslagen i utskottets betänkande.
Fru talman! Redan 1995, Alice Åström, förordade faktiskt Rikspolisstyrelsen att det skulle vara möjligt med provtagning på ungdomar under 15 år när det gällde just narkotikamissbruk. Alice Åström nämnde att behandling saknas. Om man skulle råka få testa en mängd ungdomar som är under 15 år, skulle det inte leda så långt därför att behandlingsalternativ saknas. Det kan man ju vända på. Antag att det skulle visa sig att många ungdomar hade positiva drogtest! Då är jag övertygad om att myndigheterna måste ta tag i det hela och se till att det blir fler behandlingsmöjligheter. Alice Åström sade också att om föräldrar ej fungerar är det meningslöst. Det var jag inne på i mitt anförande. När inte föräldrar räcker till är det ju samhället som får gripa in. Då blir det socialtjänsten som måste ta över ansvaret. Jag var också inne på att ett positivt drogtest i sig är av mycket begränsat värde. Det nämnde jag faktiskt i anförandet. Det kan bli värdefullt först om det, som jag sade, kan vara startskottet för en samverkan mellan föräldrar och socialtjänst för att föra den unge upp till ett normalt liv igen. Jag skulle dock vilja avsluta den här repliken med att kort fråga Alice Åström om hon tror att narkotikamissbruk kan upptäckas tidigare än i dag om det blir tillåtet med provtagning på ungdomar under 15 år då man kan räkna med att de har använt droger.
Fru talman! Jag ska börja med den sista frågan. Nej, jag tror inte att det kan upptäckas så mycket tidigare. Jag anser att det är fullständigt absurt att säga att i det ögonblick en polisman ser 12-13 åringar som uppträder så att man anser att de är påtagligt drogpåverkade måste man ha ett papper på det. Jag tycker att det är självklart att socialtjänst, polis, vuxenvärlden runt omkring agerar utifrån att det här barnet har problem. Tvånget att göra testet tror jag inte leder till att man upptäcker någonting. Som Ingemar Vänerlöv säger ska polisen redan ha en skälig misstanke. När en polis har en skälig misstanke anser jag att man har upptäckt ett drogproblem. Jag tror inte att man ska använda tvångsmedelslagstiftningen till det. Ingemar Vänerlöv sade att om vi nu får massor av positiva drogtester bland unga kanske vi kan börja bygga ut missbrukarvården. Men jag tyckte faktiskt att Ingemar Vänerlöv på ett utmärkt sätt i kammaren föredrog statistiken på hur drogmissbruket har ökat, att olika undersökningar mycket klart visar det. Jag menar att den statistiken och det underlaget har vi redan. Men behandlingsinsatserna har inte ökat när det gäller de här grupperna under de här åren. De har minskat, och jag tror att det finns ett samband mellan minskade behandlingsinsatser, minskade insatser för unga över huvud taget och det ökade drogmissbruket. Där tror jag att man har ett samband. Det är det som är viktigt att lyfta fram, inte att vi ska ge polisen tvångsmedel för att drogtesta dem som är under 15 år.
Fru talman! Alice Åström menade att det är alldeles för klent beställt med behandlingsinsatserna i dag. Jag menade att om det visar sig att en utökad provtagning ger vid handen att fler ungdomar faktiskt ägnar sig åt det här missbruket blir det naturligt att ytterligare bygga ut de insatser som i dag finns. Jag menade inte att det inte finns någonting i dag.
Fru talman! Det är inte jag som påstår att behandlingsinsatserna inte finns. Jag hoppas verkligen att Ingemar Vänerlöv, som har ett engagemang i de här frågorna, är mycket väl medveten om hur situationen ser ut och hur nedskärningarna har gjorts under de senaste åren. Det är det som är så farligt. Först ville vi ha tester för dem som var mellan 15 och 18, och vi införde det. Nu genomför vi en massa tester på de här unga människorna mellan 15 och 18 år. Samtidigt skär vi ned möjligheterna för dem att få behandling och vård. Vi ser att missbruket fortsätter att öka. Jag tror att det fortsätter att öka beroende på att det är för dåligt med insatser mot det. Då säger vi att vi ska testa nästa grupp också. Om det visar sig att det finns problem där också ska vi titta på behandlingsinsatser. Jag säger att vi har ett ansvar för dem som redan har ett upptäckt missbruk och finns hos socialtjänsten. Vi har ett ansvar för dem som är mellan 15 och 18 år och där tester har visat att de har ett missbruk. På Mariapol möter man en massa ungdomar. Vi tar inte ens ansvar för att de får vård och behandling. Det tycker jag är oerhört allvarligt. Det är där man måste göra insatserna. Jag är inte beredd att ställa upp på en politik där man säger att för att vi ska visa styrka i kampen mot missbruket hos de unga och rädda deras liv ska vi stifta en liten lag som ger polisen möjlighet att använda tvångsmedel. Det tycker jag är att fly undan problemet. Vi måste möta de behov som finns. Det är först då vi kan komma någonstans med drogbekämpningen. Det gör vi inte genom att ge polisen möjligheter att testa. Det har ingen större betydelse. Det handlar om de insatser vi kan göra för de barn som tydligt signalerar att de har problem.

Fru talman! Jag ska börja med en sak som Ingemar Vänerlöv talade om. Det gäller detta att det har pratats på radio om, och det har även stått på våra löpsedlar, att polisens resurser minskar när det gäller narkotika. Margareta Sandgren och jag har varit på Rikspolisstyrelsens styrelse i dag, och där tog vi upp den här frågan. Vi var lika oroade som Ingemar Vänerlöv är. Vi fick väldigt tydlig information om att resurserna inte är neddragna när det gäller detta. Däremot har man förändrat organisationen när det gäller närpolisreformen. Man jobbar på ett annorlunda sätt än vad man har gjort tidigare. Rikspolischefen var mycket tydlig och sade att resurserna till polisen när det gäller narkotikan inte har minskat. Jag ville gärna berätta att det var det svar vi fick i dag. Vänsterpartiets grundinställning är att alla föräldrar gör så gott de kan och förmår och att ingen vill sina barn illa. Däremot gör vi ändå våra barn illa ibland. Orsakerna är olika, och många har redan nämnt detta. Det kan handla om missbruk, psykisk sjukdom, fysisk sjukdom, krissituationer som skilsmässa med efterföljande vårdnads och umgängestvister, arbetslöshet m.m. Det kan också bero på att vi som föräldrar inte har fått lära oss av våra egna föräldrar hur ett föräldraskap ska se ut. Det är ju inte så att t.ex. barn till alkoholister insett allt det negativa med att dricka för mycket alkohol. Tvärtom brukar det ju vara så att barn till alkoholister dricker mer än barn till andra föräldrar. Jag brukar ibland tänka att det skulle vara enkelt om vi bara ärvde de bra och positiva sidorna från våra föräldrar. Men tyvärr har vi ingen sådan selektiv förmåga, utan vi ärver hela rubbet. Många barn växer upp med för lite kontakt med en av eller båda sina föräldrar. I brottsförebyggande syfte är det mycket allvarligt. Vi vet att kriminella män ofta saknar kontakt med sina pappor, och här finns det mycket att göra. Nu i helgen var jag på ett seminarium och träffade olika mansjourer från hela landet. Där berättade man om ett syndrom som ofta inträffar vid skilsmässor där till synes kloka och förståndiga människor inte ser till barnens bästa utan huvuddelen av tid och energi ägnas åt att strida med den andra parten, och man glömmer bort barnets primära behov. Det här måste man i mycket högre grad lära sig så att man kan hantera detta i förskolan, skolan och socialtjänsten. Man måste vara medveten om att det blir så här i vissa familjer. Vi hoppar längre och längre, vi springer fortare och fortare, vi åker ut i rymden och till månen. Snart kan vi väl åka charterresa till månen, i alla fall de som har råd. Men vi har inte lärt oss hur vi ska ta hand om våra barn. Vi i Vänsterpartiet anser att våra barn är allas barn. Alla barn i det här samhället som far illa är vårt gemensamma ansvar. Jag tycker att det har varit en bra debatt i dag. Ofta debatterar vi ett litet begränsat område som är väldigt viktigt, och vi glömmer att se helheten. Vi försöker förstå sammanhang och pratar om tidiga insatser som är till bäst nytta. Vänsterpartiet anser att våra barn är allas vårt ansvar. Om mina barns pappa och jag inte orkar med vår föräldraroll skulle jag vilja att det gemensamma grep in så tidigt som möjligt för att med så små medel som möjligt hjälpa och stödja oss i vår föräldraroll till våra barns fördel. Då skulle vi slippa att stå här och prata om stora allvarliga insatser som de vi debatterar i dag. Insatser måste riktas mot grundproblemet, men också mot symtomen. Jag nämnde t.ex. förut att alkoholisterna måste få hjälp samtidigt som barnen till alkoholisterna måste få hjälp. Det görs mycket gott arbete i dag på många olika håll i samhället, men förskola, skola, fritidshem, sjukvård, arbetsplatser, kyrkor, kommunikationer av olika slag, alkohol och narkotikapolitik, ideella föreningar och organisationer måste vävas in i ett sammanhang för att vi på bästa sätt ska hitta lösningar som är effektivt brottsförebyggande. Vi tror att mer resurser är nödvändiga, men vi tror också att det krävs förändringar i attityder, värderingar och samarbetsformer. Alla som jobbar med barn och ungdomar måste komma överens om gemensamma förhållningssätt. Det är viktigt att man tillsammans kommer fram till bra handlingsplaner för att lösa detta på bästa sätt.